Herr talman! Fröken Pehrsson har frågat mig om jag är beredd medverka till att tyg för den av SIDA aviserade svenska gåvan till Nordvietnam kommer att upphandlas hos tillverkare i Sverige, och herr Ernulf har ställt frågan om den svenska gåvan av uniformstyg till Nordvietnam kommer att ge sysselsättning åt företag och anställda inom TEKO-industrin i Sverige. Eftersom frågorna är så gott som identiska tillåter jag mig att besvara dem i ett sammanhang. De nordvietnamesiska myndigheterna har framfört önskemål om att de svenska biståndsleveranserna för innevarande år skall omfatta bl.a. bomullstyg till ett värde av ca 50 miljoner kronor. Från svensk sida har vi ställt oss positiva till de nordvietnamesiska prioriteringarna. Tyget torde komma att användas för tillverkning av arbetsoch fritidskläder för civilt bruk. Leveranserna skall ske under första halvåret 1973. Genom SIDA har ett mycket förmånligt kontrakt tecknats i Kina om leverans av 3 miljoner meter tyg till en ungefärlig kostnad av 7 miljoner kronor. Vad gäller resterande del av upphandlingen har anbud infordrats från producenter såväl utomlands som i Sverige. Anbudstiden löper ut den sista november. Regeringen är medveten om de problem som den svenska textilindustrin brottas med. Efter anbudstidens utgång kommer regeringen därför att undersöka i vilken utsträckning upphandling kan göras hos svenska tillverkare.

Herr talman! Jag vill uttala ett tack till statsrådet Wickman för svaret på min fråga. Jag har frågat därför att det har förekommit tidningsuppgifter att statssekreterare Klackenberg har utlovat en tyggåva till Hanoi, en tyggåva som skulle omfatta 20 miljoner meter, och den var avsedd för folkuniformer. Överstyrelsen för ekonomisk försvarsberedskap har gjort framställning om att en del av gåvan skall få tillverkas av svenska väverier, och svenska väverier har också lämnat anbud på 7 miljoner meter av den till 20 miljoner meter utlovade gåvan. Man är mycket angelägen om att få denna stororder. Det skulle utjämna svackor i produktionen, särskilt som 5 upphandlingarna för försvaret och för landstingen legat lägre i år. Nr 123 SIDA som har att handlägga de här frågorna är bunden av upphand Torsdagen den HRRSKIDERIpINA, och man måste gå till regeringen om man vill köpa annat 23 föveniber 1972 än till lägsta världsmarknadspris. Men FÖRSringen kan också enligt se — — = =paragraf i upphandlingskungörelsen ta hänsyn till samtliga omständig Ang. biståndet till heter som är för landet mest förmånliga. Regeringen har också varit Bangladesh inkopplad på den här frågan, och jag förutsätter att regeringen med hänsyn både till sysselsättningsläget och till textilindustrins betydelse för vår försörjningsberedskap ser till att svensk textilindustri får tillverka en del av de här gåvorna. Regeringen är medveten om textilindustrins problem och skall undersöka i vilken utsträckning upphandling kan göras hos svenska tillverkare, svarar statsrådet. Jag hoppas att regeringen är enig om det. Statsrådet Feldt skriver i proposition 127 att den grundtextila industrin är i så stort behov att det krävs omedelbara åtgärder för att trygga den inhemska produktionen, bl.a. av beredskapsskäl. Jag menar att den här leveransen skulle medverka till att i någon mån hjälpa till att trygga inhemsk produktion.

Herr talman! Jag får tacka utrikesministern för svaret på min fråga. Det gläder mig att utrikesministern i sitt svar lovade att undersöka i vilken utsträckning upphandling kan göras hos svenska tillverkare. Läget är att vi för närvarande har en mycket god sysselsättning inom TEKO-industrin inom Sverige. Både textiloch konfektionsindustrin har visat en beundransvärd förmåga att trots de svåra ekonomiska förhållandena i Sverige både överleva och vidareutveckla sin produktion. Syftet med min fråga var därför inte i första hand att jag hoppades att TEKO-industrin skulle få ett handtag från staten i det aktuella läget. Problemet är egentligen att Sverige för sin försörjningsberedskap är i behov av att ha en TEKO-industri av en viss storlek. Det är alltså ett allmänt samhällsintresse att vi ser till att TEKO-industrin får beställningar av sådan art att den kan upprätthålla en viss basproduktion, För närvarande satsar den huvudsakligen på en del exportvaror som kanske under en avspärrningsperiod inte är det mest aktuella. Därför anser jag att det är nödvändigt att som ett led i tryggandet av vår försörjningsberedskap se till att just sådana här leveranser i största möjliga utsträckning ger anledning till sysselsättning inom Sverige. Jag tolkar svaret positivt och tackar för att utrikesministern tydligen är beredd att undersöka möjligheterna att tillgodose detta önskemål.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag avser att av de medel som reserverats för bistånd till Bangladesh medge att ett Nr 123 väsentligt belopp ställs till förfogande för svenska biståndsorgan, som Torsdagen den redan etablerat ett omfattande och effektivt biståndssamarbete i landet. 23 november. 1972 Ansvaret för det omfattande rehabiliteringsoch återuppbyggnadsarbete som bedrivs i Bangladesh med internationellt stöd åvilar självfallet i första hand landets egna myndigheter. Det är därför naturligt att huvudparten av det statliga svenska biståndet lämnas till Bangladeshs myndigheter direkt eller genom FN-organ. De enskilda organisationerna utför ett biståndsarbete som på ett väsentligt sätt kan komplettera den statliga verksamheten. Samtliga svenska organisationer som ansökt om statligt bidrag har erhållit sådant stöd åt sina huvudorganisationers verksamhet i Bangladesh. Jag förutser att SIDA även i framtiden kommer att positivt pröva de enskilda organisationernas ansökningar om stöd till rehabilitering och återuppbyggnad i Bangladesh.

Herr talman! Tack för svaret, herr utrikesminister! Jag förmodar att utrikesministern under sitt besök i Bangladesh förvånade sig över att det politiska läget var så stabilt som det var trots de svåra prövningar som landet genomgått för kort tid sedan och de många sociala problem som man fortfarande brottas med. Den politiska stabiliteten måste vara en god garanti för det stora statliga bistånd som regeringen avser att sätta in här. Man får väl också säga att förtjänsten av den stabiliteten och det framåtskridande som sker i Bangladesh i mycket hög grad kan tillskrivas den på många sätt imponerande politiske ledaren, regeringschefen Mujibur Rahman. Men jag tror att utrikesministerns svar hade varit ännu mera positivt om han under sitt besök hade fått ta del av det arbete som t.ex. de lutherska kyrkorna utför i de norra provinserna genom ”Rangpur Dinajpur Rehabilitation Service”. Där har utförts ett rent fantastiskt arbete på den korta tid som gått sedan krigsslutet. Man arbetar där enligt community development-principen, och arbetet gäller de många bengaler som flydde ur landet under kriget och som nu har återvänt. Man har som sagt nått fantastiska resultat. Vid samtal med den administrative chefen Jan Westborg blev jag underrättad om att man där har ett hundratal infödda biståndsarbetare, duktigt folk representerande olika yrkeskategorier, men det nämndes också att man bara kan nyttja dessa till 45 å 50 procent i brist på medel. Man skulle alltså kunna fördubbla biståndsinsatsen, om man hade tillräckligt med medel, och jag vill poängtera, vilket inte framgår riktigt av svaret, att detta arbete inte bara kompletterar det statliga biståndet utan sker i samverkan med statliga myndigheter. Anser inte utrikesministern att det vore fin biståndspolitik att sätta in pengar här? Det finns alltså ett administrationsorgan etablerat som kan ge snabb och effektiv hjälp till mycket låga kostnader.

Herr talman! Jag skulle i och för sig gärna vilja liksom herr Werner i Malmö ytterligare kommentera läget i Bangladesh. Jag kan vitsorda att den stabilitet som har skapats i landet under den korta tid som har förflutit efter krigets slut är imponerande liksom också att man har fått i gång — och delvis från grunden byggt upp — en ny administration, som förefaller fungera med hänsyn till omständigheterna beundransvärt väl. Jag måste tillstå att jag inte riktigt förstår vad herr Werner är missnöjd med när det gäller svaret på hans fråga eller min allmänna inställning till den typ av biståndsverksamhet som bedrivs av de frivilliga organisationerna. Inte nog med att jag sagt i svaret att dessa organisationer bedriver ett utomordentligt värdefullt arbete, därtill kommer också att såvitt jag har kunnat finna har alla bidragsansökningar från dessa organisationer bifallits av SIDA — om inte till hela de begärda beloppen, men det skall man väl inte heller utgå ifrån, så i varje fall till väsentlig del. Jag vet att det finns i dagsläget en ansökning som prövas. Skälen till att den prövas extra ingående känner antagligen herr Werner till. Jag vill inte i denna offentliga debatt gå närmare in på omständigheterna i ärendet, men det är min förhoppning att det skall visa sig möjligt för SIDA att så småningom bifalla även den framställningen.
Herr talman! Jag är medveten om att man från statligt håll har lämnat bidrag till de här organisationerna, men herr utrikesministern vet också att det är med ganska blygsamma belopp. Den svenska Lutherhjälpen har själv satt in över 10 miljoner, och det fält som jag särskilt tänker på är de norra provinserna. Vad jag ville komma fram till är att när man nu skickar ut en rätt stor delegation till Bangladesh för att se på vad sätt man skulle kunna utnyttja de statliga pengarna, så förvånar det en aning att man inte har mera kontakt med de organ som redan är etablerade där. Jag tycker nog att hjälporganen inte alltid skall behöva ansöka om och nästan tigga om pengar från staten, utan det borde finnas en ambition hos regeringen att se efter vilka svenska organ vi redan har på platsen, vad de gör och vad de kan göra. Ett initiativ från regeringen själv vore på sin plats.
Herr talman! Är det inte att underskatta de svenska organisationernas initiativkraft att begära att regeringen skall behöva särskilt uppmana dem att söka större bidrag? Den statliga hjälpen måste, som jag sade i mitt svar, självfallet förhandlas fram tillsammans med de ansvariga myndigheterna i Bangladesh, och det är givetvis också det som sker. Sedan kanske jag, som information åt kammarens ledamöter, bör erinra om att det inte är de svenska organistionerna som är på platsen; den lokala administrationen av de frivilliga organisationernas bidrag sköts av huvudorganisationerna — dvs. icke-svenska organ — lokalt i Bangladesh.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig om jag räknar med förändringar av nuvarande regler för tullfri handel med spritdrycker och tobak på båtar och flygplan i trafik på EEC-länderna. Inom EEC pågår för närvarande diskussioner om förslag till nya bestämmelser för den tulloch skattefria handeln med bl.a. spritdrycker och tobak på båtar och flygplan i trafik mellan EEC-länderna. Såvitt nu kan bedömas berörs emellertid inte den tulloch skattefria handeln mellan EEC-länderna och utanförs ående länder såsom Sverige. Någon ändring i de svenska bestämmelserna är därför inte aktuell.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret, som verkligen var klargörande. Ibland när man ställer en fråga är man redan på förhand medveten om svaret, men det var jag inte den här gången. I Skåne har gjorts påståenden som i hög grad har skakat invånarna. Slut med den tullfria handeln mellan Sverige och EEC-länderna, läser vi. Att påståendet sades härstamma från finansdepartementet gjorde det också sannolikt. Ryktet om en sådan förändring av förutsättningarna för våra möjligheter att resa billigt över sundet har naturligtvis lett till — och det är resultatet av referatet — en diskussion, som jag skulle vilja karakterisera som en stor uppståndel Att det hela också uppfattades så från finansdepartementets sida framgår av att en dementi skickades ut genom TT. Departementsrådets dementi innebar emellertid bara ett påstående att något förslag om att slopa den tullfria handeln med tobak och spritdrycker när det gäller båtar och flygplan inte finns, och att sådant förslag inte är förelagt riksdagen vet jag givetvis också. Därför var det, herr finansminister, mycket glädjande att få det klara besked som svaret ger. Man kan naturligtvis ändå ställa sig något frågande. Vi skall ha nära förbindelser med EEC-länderna, har det sagts i avtalsförslaget. Och särskilt gäller detta de handelspolitiska förbindelserna — och däri inrymmes också tullfrågorna. Man skulle då kunna tänka sig att vi harmoniserade våra bestämmelser för handel på båtar och flygplan med dem som gäller för sådan trafik mellan EEC-länderna. Det har nu framkommit att så inte tycks bli fallet. Jag är medveten om att ett förslag om att man skall ta bort den här tullfria handeln EEC-länderna emellan nu behandlas i Bryssel och jag tror att det var England som först lade fram det. Jag förstår att finansministern har svårt att ge ett absolut, för lång tid förpliktande, svar på den här frågan, men om det skulle bli en ändring av bestämmelserna måste det väl också medföra att vi harmoniserar våra möjligheter till införsel från andra länder med EEC-ländernas regler? Jag kan inte tänka mig att vi skulle kunna göra på annat sätt, för det vore ganska orimligt om vi alltid bara skulle ta nackdelarna av vår anslutningsform. Herr talman! Jag tror att det är många som kommer att glädja sig åt att vi har fått ett besked i den här frågan. Man räknar med att bara den tullfria handeln med tobak över Sundet ger 100 miljoner kronor. Fördelas det beloppet på 25 miljoner resande skulle det höja biljettpriset med i medeltal 4 kronor per person bara för en resa över Sundet — och det är kanske inte att undra på att frågan har uppmärksammats så mycket i Skåne som den har.

Herr talman! Herr Bergqvist har frågat när regeringen räknar med att sjömännen skall komma med i lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare. Frågan om utbyggnad av lagstiftningen om anställningsskydd prövas av utredningen rörande ökad anställningstrygghet m.m. Utredningen beräknas avge sitt huvudbetänkande omkring årsskiftet och väntas där ta upp bl.a. frågan om sjömännens anställningsskydd.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Dess värre måste jag säga att det gör mig djupt besviken. Lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare antogs av riksdagen våren 1971. Samtidigt beslöt riksdagen ge Kungl. Maj:t till känna att arbetstagare som omfattas av sjömanslagen borde inordnas i denna lag. Det borde ske i samband med prövningen av ny sjömanslag. I sitt tillkännagivande förutsatte riksdagen att förslag härom skulle framläggas i år. Inrikesministerns svar i dag måste innebära att regeringen inte nu kan uppfylla det önskemål som riksdagen uttryckte förra året. Propositionen om den nya sjömanslagen har försenasts med mycket olyckliga konsekvenser. Men skall man också tolka inrikesministerns svar så att regeringen nu definitivt avskriver hela tanken på att inordna sjömännen i lagen om anställningsskydd för vissa arbetstagare? I så fall vill jag protestera. Vi har här ett exempel på hur lång tid det kan ta från det att en utredning lägger fram ett förslag tills detta förverkligas i praktiken. Om inte inrikesministern kan ge ett klart och entydigt besked om att den nya lagen om anställningstrygghet kan träda i kraft under 1973 finns ett klart intresse av att sjömännen kommer med i lagen om anställningsskydd. Jag vill erinra om att riksdagen enhälligt stod bakom förslaget att ge Kungl. Maj:t till känna att man utgår från att regeringen under mellantiden är beredd att vidtaga särskilda åtgärder, om sysselsättningsläget för den aktuella gruppen arbetstagare skulle ge anledning därtill. Detta sade riksdagen trots att man räknade med att ett inordnande av sjömännen i lagen skulle gå ganska snabbt och mellantiden sålunda bli ganska kort. Drar det nu ut på tiden med att lösa denna fråga, blir det naturligtvis ännu mer angeläget att vidta andra åtgärder för att hävda sjöfolkets sysselsättning. Jag har siffror som visar att arbetslösheten för närvarande är omkring tio procent av sjömanskåren. Det är en alarmerande siffra, och jag vill fråga inrikesministern: Vore det nu inte dags att tillsätta en särskild arbetsgrupp som snabbt kan få fram åtgärder för att öka sjöfolkets sysselsättning — en arbetsgrupp där även de anställda är representerade?
Herr talman! Jag kan förstå herr Bergqvists intresse för denna fråga — det har han visat tidigare. Men jag kan inte förstå hans reaktion på mitt svar. Där anger jag att förslag från utredningen är att vänta omkring årsskiftet. Det är faktiskt bara sex veckor dit. Jag vet inte vad herr Bergqvist hade tänkt sig skulle kunna ha inträffat som gjort att vi kunnat handlägga ärendet i snabbare takt. Vi kan inte komma med förslag till höstriksdagen, men vi har föreställt oss att eftersom den utredning som arbetar väntas framlägga sitt betänkande till nyår skall vi ha vissa förutsättningar att presentera förslag till nästa års riksdag.
Herr talman! När det gäller andra arbetstagargrupper har man ansett det så angeläget att klara de äldres sysselsättning att man inte kunnat vänta på en permanent lösning. I det här fallet kommer alltså ett förslag från en utredning, sedan skall det remissbehandlas, prövas i departementen och därefter behandlas av riksdagen. Det kan ta tid. Sjömanslagen är ett exempel som jag hoppas inte kommer att upprepas. Jag anser att det är för tidigt att avskriva tanken på att försöka åtstadkomma en provisorisk lösning i avvaktan på en permanent lösning. Om inrikesministern inte kan ge ett löfte om att en sådan lag kan träda i kraft under 1973 finns det anledning att ta upp frågan om ett provisorium. Det finns dessutom under alla omständigheter anledning att tillsätta en arbetsgrupp som skulle kunna vidta åtgärder för att befrämja sjöfolkets sysselsättningsfrågor.
Herr talman! Jag har vanligtvis respekt för herr Bergqvists logik, men här tycker jag att den brister. Man kan knappast tänka sig en snabbare handläggning än denna; det kan vara möjligt för oss att framlägga ett förslag till nyår. Jag skall självfallet inte yttra mig över en utredning som inte är färdig, men mitt svar är ändå ett klart uttryck för att jag förväntar att utredningen tar upp denna fråga. Då förstår jag inte varför man över huvud taget skall diskutera ett provisorium. Det finns ju ingen anledning att se så pessimistiskt på frågan i dag.
Herr talman! Herr Schött har frågat om jag är beredd medverka till att utbildningsverksamheten vid Oskarshamns Varv får det stöd som behövs för varvets fullgörande av gjorda åtaganden och för varvets planerade utbyggnad. Enligt den huvudregel för kostnadsfördelningen mellan företag och samhälle som hittills har tillämpats skall företagen själva stå för kostnaderna för utbildning inom företagen av sin personal. Stödet till lokaliseringsutbildning är ett undantag från denna regel. Motivet för undantaget är att lokalisering av företag till orter utan industriell tradition erfarenhetsmässigt medför särskilda utbildningsoch anpassningskostnader för företagen. Behovet av speciella åtgärder är särskilt framträdande inom det allmänna stödområdet. I andra delar av landet är förutsättningarna för företagen att erhålla yrkeserfaren arbetskraft i allmänhet betydligt bättre. Med hänsyn härtill utgår utbildningsstöd utanför det allmänna stödområdet endast efter särskild prövning. Jag vill erinra om att arbetsmarknadsstyrelsen — på samma sätt som i andra orter där omskolningsbehov uppstått — i Oskarshamn har anordnat kurser, bl.a. i ämnen lämpade för tung mekanisk industri. Den i kursverksamheten utbildade arbetskraften har stått till förfogande för företagen i regionen. Jag vill slutligen också fästa uppmärksamheten på regeringens nyligen avlämnade proposition om införande av ett särskilt utbildningsstöd i syfte att stimulera företag att nyrekrytera och utbilda arbetslösa ungdomar och kvinnor m.fl. Enligt förslaget skall stöd utgå till företag i alla delar av landet. Beträffande det av herr Schött aktualiserade ärendet kan jag upplysa om att regeringen med hänsyn till vad jag här anfört inte ansett sig kunna bifalla framställningen om utbildningsstöd.

Herr talman! Först ber jag att få tacka inrikesministern för svaret på min fråga, ehuru jag givetvis icke är nöjd med detta svar. Men något om bakgrunden till min fråga! Många delar av vårt land har bekymmer med sysselsättningen, och dessa bekymmer är inte minst i Kalmar län. Ett svårt slag var det när verksamheten vid det 100-åriga Oskarshamns Varv, kommunens största arbetsplats, lades ner år 1967. Myndigheterna hävdade då att nedläggningen måste vara definitiv. Att tro på möjligheterna att fortsätta varvsrörelsen i Oskarshamn var att hänge sig åt önsketänkande. Dess bättre fanns det folk som tänkte annorlunda. Hösten 1970 inköpte de driftiga bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn varvet av Oskarshamns stad. De har fått i gång rörelsen på ett imponerande sätt. Många som tidigare arbetade vid varvet har kunnat återvända till sin gamla arbetsplats. Det var yrkeskunnigt folk, som löste rekryteringsfrågan för de nya varvsägarna det första verksamhetsåret. Hösten 1971 hade man redan ca 300 anställda och en produktionsutveckling som visade behov av ca 750 anställda år 1974. Man bedömde en mer företagsanpassad utbildning än den som stod till buds utanför företaget som nödvändig. Man planerade en egen utbildning, anställde yrkeslärare och färdigställde ändamålsenliga undervisningslokaler. I november 1971 — för mer än ett år sedan — ingav man ansökan till länsarbetsnämnden i Kalmar län om utbildningsstöd. I december 1971 överlämnade länsarbetsnämnden med tillstyrkan ansökan till arbetsmarknadsstyrelsen, som omedelbart efter julhelgen remitterade ärendet till Verkstadsindustrins yrkesnämnd för dess bedömning och medverkan vid utarbetande av läroplan. I februari 1972 återgick ärendet till arbetsmarknadsstyrelsen med läroplan och tillstyrkan. Den 16 februari 1972 kompletterade Oskarshamns Varv sin ansökan med en kort företagspresentation, i vilken redovisades god beläggning, goda framtidsutsikter och en målsättning, innebärande bl.a. utbyggnad inom de närmaste åren med en större reparationsdocka för fartyg om 40 000-60 000 ton deadweight. I februari 1972 överlämnade så arbetsmarknadsstyrelsen ärendet till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet. Man framhöll därvid, att varvet vid ansökningstillfället sysselsatte närmare 300 personer men att personalstyrkan redan hunnit öka till närmare 400. Vidare meddelades, att utöver de 60 svetsare, som ansökan avsåg, nu erfordrades utbildning även för 40 varvsplåtslagare. Då Oskarshamn ej tillhör stödområdet, har arbetsmarknadsstyrelsen ej befogenhet att själv avgöra ärendet, utan det måste underställas Kungl. Maj:ts prövning. Arbetsmarknadsstyrelsen tillstyrkte nu att 100 personer skulle utbildas vid varvet. Varvets ansökan är daterad den 15 november 1971. Den är tillstyrkt av länsarbetsnämnden, Verkstadsindustrins yrkesnämnd och arbetsmarknadsstyrelsen, och den ligger i kanslihuset sedan månadsskiftet februari— mars. Det är under sådana förhållanden naturligt att man frågar sig: Varför får Oskarshamns Varv inget besked? Man har fått det i dag. Det är ett dystert besked.
Herr talman! Jag antar att herr Schött själv kommer underfund med att den här formen av utbildningstid är avsedd för andra fall än det som herr Schött åberopar. Det är alldeles riktigt att regionala myndigheter har tillstyrkt och att även AMS har gjort det. Men det är inte ovanligt, herr Schött, att vi ändå vid prövningen i kanslihuset kan komma till motsatt uppfattning. Vi kan självfallet ha anledning att bedöma ärendet på annat sätt. Det skäl herr Schött åberopar — att företaget har varit framgångsrikt — kan ju i och för sig inte utgöra skäl för att staten skall gå in och ge utbildningsstöd. Det finns andra varv i landet som också tar den arbetskraft som står till förfogande och som naturligtvis inte alltid kan påräkna att den är utbildad speciellt för de uppgifter som den ställs inför på arbetsplatsen. Det skulle ju vara orimligt att staten går in och ger stöd med den motiveringen att ett företag har många beställningar liggande och behöver utvidga sin personalstyrka. Då kommer vi i en helt orimlig situation, då går vi ifrån de grundläggande principer som riksdagen har uttalat sig för och som jag här har redovisat.
Herr talman! Jag utgår ifrån att både länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen har tagit hänsyn till situationen i Kalmar län över huvud taget och bedömt hur ytterligt angeläget det är att fler arbetsmöjligheter tillskapas i vårt län. Både i Oskarshamns stad och i hela länet har vi glatt oss åt den förvandling som ägt rum i Oskarshamn, och vi har fäst stora förhoppningar vid den. Vi hade hoppats att statsmakterna på allt sätt skulle underlätta utvecklingen. Det är beklagligt att nu nödgas konstatera att man inte vill ge denna hjälp, som dock är tillstyrkt av dem som väl bör vara sakkunniga på området. Slutligen: Varför har beskedet dröjt ända till nu? Detta ärende har legat i kanslihuset sedan månadsskiftet februari-mars.
Herr talman! Herr Schött är tydligen inte orienterad om vad som har skett i den egna bygden, för annars skulle herr Schött verkligen ha anledning att finna många uttryck för att samhället och regeringen har intagit en mycket positiv hållning till utvecklingen i denna region. Det borde utgöra ett bevis, herr Schött, för att det inte finns några andra motiveringar än de jag här har anfört. Om herr Schött kommer ner till Malmö eller Göteborg och konstaterar att man där har en arbetslöshet långt större än vanligt, menar då herr Schött att vi skall säga att här kan varven, som har en stor rekrytering, automatiskt räkna med att staten går in med utbildningsstöd?
Herr talman! Jag är medveten om att statsmakterna har försökt hjälpa till på olika sätt. Jag vet också hur det gick när man sysslade med Oskarshamns Varv i tidigare skede. Men när driftigt folk nu äntligen har lyckats få detta företag på fötter, så vore det väl angeläget att understödja det. Det är bättre, tror jag, att man hjälper till och stöder de här företagen som kan få hjulen att snurra. Därigenom kan man undvika att behöva göra andra, dyrare insatser för sysselsättningen längre fram. Jag tror för övrigt att Oskarshamns Varv betyder mer för Oskarshamns stad och Kalmar län än vad de nyss nämnda företagen betyder på sitt håll.
Herr talman! Jag har mycket svårt att förstå, med hänsyn till de investeringar som är gjorda och verksamhetens omfattning över huvud taget, att denna fråga kan tillmätas någon nämnvärd betydelse för företagets möjligheter till utveckling och fortbestånd. Precis lika goda skäl kan, som sagts, åberopas av andra varv som befinner sig i expansion. Det är det som herr Schött inte har velat inse.
Herr talman! Eftersom statsrådet har en så klar uppfattning i den här Torsdagen den frågan så är det ännu mer förvånansvärt att svaret har dröjt ända till nu. 23 november 1972 Varvets ansökan har legat i kanslihuset sedan månadsskiftet februari
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om jag anser att hänsyn bör tagas till de grundläggande bestämmelserna vid kommunreformbeslutet, när en kommun i dag begär uppskov med sammanläggning. Riksdagens beslut år 1969 om åtgärder för kommunindelningsreformens fullföljande innebar att reformen i huvudsak skall vara genomförd till den 1 januari 1974. Enligt lagen med särskilda bestämmelser om ändring i kommunindelningen ankommer det på länsstyrelserna att upprätta förslag till de indelningsändringar som behövs för att reformen skall kunna genomföras till nämnda tidpunkt. I lagen talas inte om uppskov med kommunsammanläggningen. Regeringen kan dock givetvis vid sin prövning av ett särskilt fall underlåta att förordna om indelningsändring vid årsskiftet 1973/74, Det förutsattes emellertid i proposition 1969:103, som låg till grund för riksdagsbeslutet, att alldeles speciella omständigheter skulle föreligga för att underlåta indelningsändring utan att indelningsplanen ändras. Regeringen kommer sålunda vid sin prövning av kommunsamman läggningsärendena, med utgångspunkt i de grundläggande principerna för kommunindelningsreformen, att ta ställning till frågan, om sammanläggning skall ske 1974 eller vid någon senare tidpunkt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Jag tycker att det är bra och upplysande. Jag fick veta ungefär vad jag önskade få veta. Jag kanske ändå skall säga några ord om anledningen till min fråga. Som civilministern vet gnisslar det på en del håll trots allt, även om de flesta kommuner fått sin sammanläggning ordnad. Vi hörde i förra veckan talas om en omröstning i Mullsjö. Anledningen till min fråga nu är en sammanslagning av ett kommunblock i Västerbotten, nämligen Vännäs. Två kommuner där gick samman den 1 januari, alltså 1971. Den tredje kommunen skall följa efter den 1 januari 1974. Det är ett mycket egendomligt förhållande. Nu har denna senare kommun gått in med en ansökan om uppskov. I svaret här står det att om det finns alldeles speciella omständigheter kan man tänka sig att underlåta indelningsändring eller dröja med den, Här i det fall jag åsyftar föreligger nog alldeles speciella omständigheter. Det förhåller sig nämligen så att den del av kommunen som skulle anslutas nästa gång har ett sådant läge, att kommunen själv anser att den borde höra till det inre stödområdet. Jag har talat tidigare med inrikesministern om saken — detta är ju egentligen hans område. Statsutskottets betänkande nr 103 år 1970 talar om att man skall beakta det allmänna syftet att skapa en effektiv servicestruktur när det gäller att dra gränserna för det inre stödområdet. Då bör man också i det här fallet, anser kommunen, föra denna del till det inre stödområdet. Detta verkar vara besvärligt, eftersom en kommun i princip skall höra till samma stödområde. Det är därför tillfredsställande att höra från civilministern att man skall undersöka saken, och om det finns alldeles speciella omständigheter kan man tänka sig att kommunens ansökan om uppskov blir hörd. Jag är därför mycket tacksam för vad jag fått veta här i dag.
Herr talman! Herr Andersson i Örträsk har frågat mig om jag vill närmare precisera utbildningsdepartementets rekommendation om samråd mellan kommun, svenska kyrkans församlingar och andra samfunds församlingar vid avgivande av yttrande över betänkandet Samhälle och trossamfund. Syftet med det omfattande remissförfarandet är bl.a. att nå en vid krets av berörda på lokalplanet. Som framgår av remisslistan har varje domkapitel anmodats höra 10—25 församlingar. På samma sätt har varje länsstyrelse anmodats höra de borgerliga primärkommuner inom vilkas områden sådana församlingar är belägna. Vidare sägs i den till remisslistan fogade promemorian att det synes vara lämpligt att även andra trossamfund hör ”sina” församlingar inom samma primärkommuner. Alla remissinstanser på det lokala planet förväntas alltså anlägga synpunkter på hela frågan om trossamfundens ställning i samhället. Därutöver bör enligt promemorian samråd ske mellan de kommuner som fått betänkandet för yttrande och svenska kyrkans församlingar inom kommunen. Andra samfunds församlingar inom kommunen bör likaledes enligt promemorian få tillfälle att deltaga i samrådet. Det synes mig i flertalet fall vara praktiskt att kommunen tar initiativ till sådant samråd. Detta samråd har avsetts särskilt skola gälla den typ av konkreta, lokala frågor som berörs i promemorian, exempelvis investeringsplaner, frågor om sambruk av lokaler samt frågor som rör förvaltningen av allmänna begravningsplatser. Samrådets omfattning och karaktär måste utformas under hänsynstagande till de lokala förhållandena. Några närmare preciseringar av generell natur kan därför inte gärna ges. Frågor kring samrådsförfarandet har, enligt vad jag erfarit, behandlats vid ett flertal regionala informa tionskonferenser till vilka Svenska kommunförbundet inbjudit samtliga berörda kommuner. Avsikten är alltså att sedan det samråd skett, som promemorian rekommenderar, såväl kommuner, svenska kyrkans församlingar som andra trossamfunds församlingar skall avge egna yttranden.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till att jag ställt den här frågan är den osäkerhet som råder ute i kommunerna beträffande formerna för och syftet med det av utbildningsdepartementet rekommenderade samrådet. Jag är tacksam för de förtydliganden som statsrådet gett i sitt svar. Det pågår ett omfattande remissförfarande i kommuner och församlingar runt om i landet, och jag vill gärna betona värdet av att det mycket viktiga betänkande som beredningen om stat och kyrka avgett blir föremål för en allsidig belysning på det sättet. Statsrådet finner det praktiskt att kommunerna i fråga tar initiativ till samråd med församlingarna. Jag delar den uppfattningen. Det är viktigt att kommunerna därvid verkligen ger alla församlingar, såväl svenska kyrkan som andra trossamfunds församlingar, tillfälle att delta i överläggningarna. Jag förstår att det är svårt att ge rekommendationer av generell natur beträffande formerna för detta samråd, eftersom de lokala förhållandena varierar mycket starkt. Med hänsyn till frågans art och omfattning förefaller det mig nödvändigt att överläggningarna blir ingående. Tyvärr lär en del länsstyrelser ha gett kort tid för frågans behandling i kommunerna. Det framgår av statsrådets svar att samrådet har avsetts gälla särskilt den typ av konkreta, lokala frågor som berörs i promemorian från utbildningsdepartementet. Jag tror att det är betydelsefullt att församlingarna — inte minst de fria samfundens och invandrarkyrkornas församlingar — får tillfälle att redovisa lokala arbetsförhållanden på det sätt som beredningens förslag kommer att erbjuda. Man har på en del håll frågat sig om rekommendationen om samråd syftar till någon form av samskrivning av yttrandena från lokalplanet. En del kommuner har ansett sig böra begränsa sina yttranden till enbart vissa tekniska frågor. Statsrådet säger i sitt svar att avsikten är att sedan samråd skett såväl kommuner, svenska kyrkans församlingar som andra trossamfunds församlingar skall avge egna yttranden. Det förväntas vidare enligt statsrådets svar att remissinstanserna skall anlägga synpunkter på hela frågan om trossamfundens ställning i samhället. Jag tolkar detta så att även kommunerna i sina remissvar bör ta ställning i principfrågan om relationerna mellan samhälle och trossamfund och att deras yttranden utformas helt självständigt. Samrådet skall alltså inte syfta till att försöka finna något av en minsta gemensamma nämnare. Jag vore tacksam om statsrådet ville kommentera och bekräfta riktigheten av denna tolkning.
Herr talman! Jag hoppas att herr Andersson i Örträsk liksom andra som kan ha varit bekymrade nu har blivit lugnade, när vi har förklarat hur detta remissförfarande är tänkt. Jag tycker att herr Andersson funnit ett utomordentligt uttryck för denna vår avsikt när han sagt att ett samråd naturligtvis är av nöden men att det inte kan vara fråga om någon samskrivning av yttrandena. Jag vill också begagna det här tillfället till att liksom herr Andersson understryka kommunernas stora roll i de ställningstaganden som vi förväntar att få i remissvaren. De reformer som behandlas i det betänkande som är ute på remiss föreslås genomföras om ett tiotal år, och deras fulla förverkligande måste beräknas ligga än längre i framtiden. För att remissvaren skall återspegla en så realistisk framtidsbedömning som möjligt har departementet räknat med att kommunerna, som ju i sin planering måste göra vissa bedömningar av utvecklingen avsevärd tid framåt, har särskilda förutsättningar att överblicka sådana frågor som t.ex. det samfällda behovet av samlingslokaler för olika ändamål, inklusive möjligheten att infoga nybyggen i stadsplaneringen. Även när det gäller de s.k. invandrarkyrkornas framtid menar vi att kommunerna har särskilda möjligheter att i samband med översikten av speciellt tätortsproblemen göra bedömningar av den lokala befolkningens troliga sammansättning inom överskådlig tid med sådana inslag av olika etniska grupper som kan vara av betydelse för deras anslutning till trossamfund. Över huvud taget har kommunerna naturligtvis möjlighet att ge relevanta svar på många av de olika avsnitt som berör den religiösa verksamhetens allmänna roll i samhället och dess anknytning till olika allmänt medborgerliga intressen. Jag vill också gärna att man i detta sammanhang kommer ihåg att medan de kyrkliga församlingarnas representativa organ, som är anmodade att ge underremisser till domkapitlen, på grund av det svaga valdeltagandet i allmänhet bara vilar på ett väljarunderlag av omkring 12 procent av de röstberättigade, så representerar kommunerna som länsstyrelserna anmodas höra i genomsnitt ett väljarunderlag av 88 procent av de röstberättigade. Ett motiv bakom det i det här fallet särskilt intensiva remissförfarandet har varit att få en så bred folkmajoritet som möjligt representerad i remissvaren.

Herr talman! Herr Gustafsson i Byske har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd medverka till att organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i Norrland skyndsamt ges sådana direktiv, att den kan föreslå den forskningskapacitet som är en förutsättning för att högre teknisk utbildning skall kunna förläggas till Skellefteå fr.o.m. år 1973. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Organisationskommittén för högre teknisk utbildning och forskning i övre Norrland har i skrivelse den 13 oktober 1972 till universitetskanslersämbetet anmält att kommittén inte anser sig kunna inom ramen för sina nuvarande direktiv fullgöra sitt uppdrag i vad avser högre teknisk utbildning i Skellefteå. Universitetskanslersämbetet har i skrivelse den 6 november 1972 instämt i organisationskommitténs bedömning och överlämnat ärendet till Kungl. Maj:t för den åtgärd som Kungl. Maj:t finner lämplig. Inledningsvis vill jag framhålla att de studerandes intresse för högre teknisk utbildning i dag är avsevärt mindre än för några få år sedan. År 1969 sökte ca 4 600 studerande i första hand till ca 2 600 nybörjarplatser vid högre teknisk utbildning. Sedan har ansökningarna till denna utbildning minskat varje år samtidigt som utbildningskapaciteten ökat. Innevarande höst sökte således blott ca 3 500 studerande till de 3 330 nybörjarplatserna. På grund av att intresset för de olika utbildningslinjerna varierar har ett inte obetydligt antal vakanser uppstått vid denna utbildning i höst. Vid en högskola står ca 200 nybörjarplatser tomma. Högre teknisk utbildning fordrar kvalificerade personella och materiella resurser inom olika tekniska ämnesområden. Dessa resurser är vid de befintliga tekniska högskolorna knutna till de enskilda läroanstalterna — endast i mindre utsträckning nyttjas resurser vid externa forskningsinstitutioner m.m. i civilingenjörsutbildningen. I proposition 88 år 1970 föreslogs att en utredning skulle verkställas i syfte att den senare delen av en civilingenjörsutbildning skulle kunna anordnas i Skellefteå. Därvid avsågs en lösning som innebar att den forskningsbetonade delen av utbildningen och handledningen av eleverna i de två sista årskurserna skulle till övervägande delen handhas av personer verksamma utanför högskoleorganisationen, varvid förutsattes att planeringen av högskoleutbildningen skulle kunna samordnas med planeringen av andra resurser för teknisk utveckling och forskning på orten. Därmed åsyftades att chefen för industridepartementet föranstaltat om utredningar rörande dels en kvalitetskontrollstation under statens provningsanstalt, dels ett industriellt utvecklingscentrum. Sistnämnda utvecklingscentrum byggs för närvarande upp i Skellefteå. Behovet av kvalitetskontroll avses bli tillgodosett inom ramen för detta utvecklingscentrum genom en avdelning för mätning, provning och kontroll. Den sålunda beslutade forskningsoch utvecklingsverksamheten har emellertid i dag inte den omfattning eller kvalitativa nivå som skulle erfordras för att en högre teknisk utbildning skulle kunna starta med bistånd av denna verksamhet. Att i dagens situation ytterligare förstärka kapaciteten för den högre tekniska utbildningen finner jag, mot bakgrund av vad jag inledningsvis anfört, inte försvarligt. Emellertid kan detta förhållande inte utgöra tillräckliga skäl för att nu avföra de långsiktiga frågorna om förläggning av ytterligare högre teknisk utbildning till Norrland från arbetsprogrammet. Det finns därför anledning att ytterligare överväga frågan om högre teknisk utbildning i Skellefteå. Med utgångspunkt i vad som anförts i Proposition 88 år 1970 och i direktiven till organisationskommittén i denna fråga bör kommittén fortsätta sitt arbete. Kommittén bör därvid ingående inventera personella och materiella resurser i regionen som kan bidra till uppbyggnad av en civilingenjörsutbildning med sin senare del förlagd till Skellefteå. Bl.a. på grundval därav bör kommittén söka bedöma utvecklingsmöjligheterna för den statliga och privata verksamheten i regionen och vilka insatser i högre teknisk utbildning som en sådan utveckling kan tänkas möjliggöra. Kommittén bör i detta sammanhang även pröva möjligheterna att för såväl privat som statlig verksamhet i området få fram en ny typ av befattningar med ordinarie arbetsuppgifter såväl inom industriellt forskningsoch utvecklingsarbete som inom högre teknisk utbildning. Några tilläggsdirektiv till organisationskommittén finner jag inte vara påkallade.

Herr talman! Jag framför ett tack till statsrådet Moberg för svaret på min fråga. Bakgrunden till denna var det förhållandet att organisationskommittén ansåg sig ha alltför snäva direktiv för förslag rörande forskningsdelen i den tänkta högre utbildningen i Skellefteå. Man gjorde därför somherr statsrådet har påpekat en hemställan till universitetskanslersämbetet angående vidgade direktiv. Det är självkart att pressuppgifterna om detta skapat betydande oro hos såväl företag som enskilda i Skellefteåregionen, som är i hög grad industriellt betonad. Det svar som statsrådet nu gett tolkar jag positivt, och det bör ge underlag för kommittén att snabbt återuppta sitt arbete. Jag tolkar statsrådets svar så att organisationskommittén enligt Kungl. Maj:ts mening har direktiv som fullt ut tillåter initiativ angående de frågor man tidigare hyste tveksamhet om. Jag hoppas att formuleringen i svaret om långsiktighet inte skall tolkas så att alltför mycket vatten hinner rinna under broarna innan något i det här avseendet händer i Skellefteå. Jag vill gärna påminna om vad föredragande statsrådet Moberg sade i propositionen 88, som utgjorde underlag för principbeslutet i ärendet: ”För förläggning av högre teknisk utbildning till Skellefteå talar samma allmänna skäl som jag tidigare redovisat beträffande Luleå. I fråga om motiven och förutsättningarna för att förlägga högre teknisk utbildning till Skellefteå bör, såsom både norrlandsberedningen och remissinstanserna framhållit, beaktas den livskraftiga och differentierade industri som finns i regionen. Industripolitiska skäl talar sålunda starkt för att högre teknisk utbildning förläggs till Skellefteå. Utbildningen bör få en sådan inriktning att den bidrar till den industriella utvecklingen i regionen. Planeringen för utbildningen bör liksom i Luleå samordnas med planeringen av andra resurser för teknisk utveckling och forskning.” Mot bakgrund av dessa intentioner, som också underströks i riksdagens uttalande, har det varit och är något otillfredsställande att det för Skellefteås del ännu inte hänt något konkret i den här frågan. Näringslivet och de kommunala myndigheterna i Skellefteå väntar att statsmakterna gör sin plikt, den att stå vid de ord som jag nyss citerade ur statsrådsanförandet. Herr talman! Jag tackar ånyo för svaret och påminner om att konkreta åtgärder för att förverkliga de gjorda utfästelserna brådskar.
Herr talman! Herr Persson i Heden har frågat om jag anser att bolagens, domänverkets och andra kapitalstarka köpares förvärv av skogsfastigheter, efter jordförvärvslagens upphävande, har försvårat möjligheterna för jordbrukare och mindre skogsägare att göra kompletteringsköp av skogsmark. Som svar på herr Perssons fråga får jag erinra om att den nuvarande jordförvärvslagen antogs år 1965. Lagen ersatte 1955 års jordförvärvslag och 1925 års s.k. bolagsförbudslag. I samband med tillkomsten av den nuvarande jordförvärvslagen fick lantbruksstyrelsen i uppdrag att följa verkningarna av lagen och till Kungl. Maj:t inge förslag till ändringar. Styrelsen har hittills inte funnit anledning att komma in med några ändringsförslag. För egen del finner jag inte att jordbrukarnas möjligheter till kompletteringsköp av skogsmark försämrats i och med den nuvarande jordförvärvslagens tillkomst.

Herr talman! Låt mig tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Jag kan ändå inte underlåta att säga att jag är förvånad över att den utveckling som nu äger rum har undgått lantbruksstyrelsen och därmed också jordbruksministern. Visserligen fanns vissa tendenser redan 1966/67 efter det jordförvärvslagen upphävts, men i all synnerhet under den senaste tiden har markpriset beträffande skogsgårdar stigit i accelererat tempo. Det finns exempel på att priserna gått upp med 50, 60 och ända upp till 100 procent i förhållande till det pris som respektive fastighet värderats till av sakkunniga och av lantbruksnämnderna. Jag vet lantbruksnämnder som är förtvivlade över den utveckling som pågår, därför att den omöjliggör vad man avsåg med 1967 års jordbrukspolitiska beslut, nämligen att åstadkomma en sund och riktig rationalisering av det svenska jordbruket. En lantbrukare kan inte vid kompletteringsköp betala vilket pris som helst. Det är inte företagsekonomiskt försvarbart. Det finns kapitalstarka köpare som inte behöver räkna på det förräntningsvärde som en Jordbrukare måste ta hänsyn till utan kan närmast sikta på den eviga penningvärdeförsämring som pågår och på det sättet spekulera. Men det är väl ingen sund jordbrukspolitisk utveckling i detta land. Det går inte att åstadkomma en riktig rationalisering av det svenska jordbruket om för jordbrukare och mindre skogsägare att göra kompletteringsköp av skogsmark detta förhållande fortsätter. Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle ha givit ett sådant medgivande att det funnits möjligheter för lantbruksnämnderna att i någon mån hjälpa jordbrukare att förvärva tillskottsjord. I många fall under de senaste två åren har de fastigheter som varit till salu gått jordbrukarna förbi.
Herr talman! Jag blev förvånad över det inlägg herr Persson i Heden gjorde. Alltsedan jordförvärvslagen trädde i kraft har vi nämligen i statsverkspropositionen anmält läget på detta område till riksdagen. Med siffror har vi visat hur många förvärv som har gjorts, och vår statistik löper ända fram till 1972. I den senaste statsverkspropositionen säger jag att erfarenheterna av den hittillsvarande tillämpningen av lagen inte har föranlett lantbruksstyrelsen att avge förslag till ändring av denna. Jordbruksutskottet och riksdagen hade inga invändningar, och det kunde man inte rimligtvis ha med hänsyn till den statistik som föreligger. Sedan 1965 och fram till våra dagar har inte alls den utveckling ägt rum som motståndarna till lagändringen tecknade — tvärtom. Inte ens den procentuella försäljning till storbolag och domänverket som man räknade med har förekommit. Får jag erinra om att fysiska personers förvärv uppgår till 23 781 under de här åren, och domänverket har faktiskt minskat sin skogsareal under den tiden. Vår statistik löper alltså fram till den 30 juni 1972.

Herr talman! Jag ifrågasätter inte de statistiska siffror som jordbruksministern omnämner. Han säger att det är fysiska personer som har köpt så här mycket och att domänverket inte har köpt mest. Jag har inte alls beskyllt domänverket för det, men jag talade om kapitalstarka köpare. Det begreppet kan visserligen innefatta jordoch skogsägare, men i allmänhet är det enskilda andra kapitalstarka köpare — fysiska personer —som har gjort dessa uppköp. Jag skulle kunna räkna upp exempel på detta. Jag ifrågasätter sålunda inte statistikens riktighet, men det är fråga om vilka fysiska personer det är som har gjort köpen. Huvudparten är i varje fall inte jordbrukare och skogsägare.
Herr talman! Jag vågar bestämt påstå att av de 23 781 personer som har köpt åkerareal och skogsareal på 447 000 hektar är den alldeles överväldigande delen jordbrukare. Det råder intet som helst tvivel på den punkten.
Herr talman! Jag har omnämnt att jag har ett flertal exempel bara från den del av landet som jag personligen närmast känner till. Jag vill råda statsrådet att inte göra alltför säkra och kategoriska bedömningar beträffande vilka fysiska personer det gäller.

Herr talman! Herr Lindberg har frågat mig, om jag är beredd att medverka till att Trondheimsledens utbyggnad skyndsamt prövas från regionalpolitisk utgångspunkt också av centrala norska och svenska myndigheter. Jag förmodar att herr Lindberg med Trondheimsledens utbyggnad avser olika åtgärder som kan öka godsutbytet mellan Jämtland och Tröndelagen, dvs. dels handelsutbytet mellan Sverige och Norge, dels transitotrafiken in och ut över Trondheimsfjordens hamnar. Jämtland och Tröndelagen förbinds som bekant genom både järnväg och Europaväg E 75. Vägen är sedan något år tillbaka upplåten för trafik med 10 boggitryck. I Jämtlands län lika väl som i övriga län pågår en regional trafikplanering. Denna planering bedrivs med sikte på att länsstyrelserna till slutet av år 1974 skall ha utarbetat förslag till länsvisa trafikplaner, vilka skall omfatta både godsoch persontransporter. Man kommer därigenom att få underlag för bl.a. effektiva transportlösningar, som bygger på ett samspel mellan olika trafikmedel. I planeringen kommer också hamnsidan in i bilden, eftersom hamnarna utgör knutpunkter mellan landoch sjötransporter. Eventuella åtgärder för en utbyggnad av trafiken över Trondheimsleden bör, enligt min uppfattning, vidtas först när resultatet av den regionala trafikplaneringen föreligger. För de mellannordiska kontakterna i frågan och för den successiva uppföljningen av denna har man numera ett naturligt organ i den nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor, som bl.a. har i uppdrag att följa upp utbyggnaden och utvecklingen av de nordiska mellanriksvägarna.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag tolkar svaret som positivt. Kommunikationsministern har alldeles rätt i sin förmodan om bakgrunden till min fråga. Låt mig säga att det här är en gammal fråga som har väckts många gånger tidigare i olika sammanhang men som till synes inte lett till något resultat. Jag vill påminna om att detta ärende har ett nära samband med den tvärregionala lokaliseringspolitik som man kan överväga. Jag vill erinra om vad statsutskottet och riksdagen sade 1970, att det var angeläget att se närmare på den tvärregionala lokaliseringspolitiken. Den här frågan har tagits upp i direktiven för hamnutredningen och vintersjöfartsutredningen men har av båda d åtgärd. Regionala instanser i både Norge och Sverige har funnit det vara utredningar lämnats utan angeläget att den här leden byggs ut. Det finns många irrationella godsströmmar på ömse sidor riksgränsen, och fråga är huruvida man kan få en mycket effektivare transportled i vad gäller både järnvägsoch landsvägstrafik om man försöker styra transportströmmarna på ett effektivare sätt än hittills. Jag skulle vilja till kommunikationsministern ställa en följdfråga. Jag är medveten om att den nordiska ämbetsmannakommittén är ett nytt organ. Jag vill bara fråga, om kommunikationsministern vill bekräfta vad jag tolkar in i svaret, att tanken är att denna ämbetsmannakommitté också skall pröva frågan om Trondheimsledens utbyggnad. Däremot är jag inte helt tillfredsställd med att kommunikationsministern avser att låta frågan vila tills den länsvisa trafikplaneringen är utförd. Det behövs alldeles säkert ett omfattande utredningsarbete, som gott och väl skulle kunna göras under tiden, och det vore bra om resultatet förelåg när den länsvisa trafikplaneringen är slutförd. Jag vill ställa ytterligare en fråga. Det föreligger redan utredningar på regional nivå som gjorts av Jämtlands läns landsting och motsvarande myndighet i Norge. Är det att hoppas att ämbetsmannakommittén kommer att i denna fråga hålla ett nära samarbete med den redan pågående utredningen?
Herr talman! Svaret på herr Lindbergs båda frågor är ja. Herr Lindberg tycker att det verkar ta lång tid om man skall avvakta slutresultatet av den pågående regionala trafikplaneringen. Jag vill påminna om att det regionala trafikplaneringsarbetet innefattar utredningar som den nordiska ämbetsmannakommittén kan ha nytta av när den nu på allvar skall ta upp frågan bl.a. om Trondheimsleden.
Herr talman! Låt mig bara säga till kommunikationsministern att jag är helt nöjd med svaret på frågan.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har frågat om jag avser att vidtaga åtgärder syftande till en sådan trafiklagstiftning att för affärslivet synnerligen ogynnsamma trafikomläggningar motverkas. På senare år har man i några kommuner startat försöksverksamhet med trafiksanering i syfte att öka trafiksäkerheten och minska trafikens störningar på omgivningen. Försöksverksamhetens utformning och omfattning fastläggs härvid som regel av kommunfullmäktige. Som ett led i trafiksaneringen ingår regelmässigt beslut av vederbörande trafiknämnd om trafikomläggningar av skilda slag som i sammanhanget bedöms påkallade. Ändringar av stadsplanen kan också vara nödvändiga i vissa fall. Såväl frågor om ändring av stadsplan som trafiknämnds beslut kan besvärsvägen föras upp till prövning av Kungl. Maj:t. Även om kommunfullmäktige och trafiknämnder här som i andra frågor låter sina ställningstaganden föregås av noggranna överväganden av de föroch nackdelar som planerade åtgärder kan medföra är det emellertid på förevarande område ofta mycket svåra avvägningar som måste ske. Det är uppenbarligen i medvetande härom som kommunfullmäktige genom en försöksverksamhet söker skapa underlag för mera Från regeringens sida är vi — särskilt med tanke på trafiksäkerheten — angelägna att trafiksanering kommer till stånd. För att ge kommunerna vägledning i deras saneringsarbete pågår under en ledningsgrupp med företrädare för kommunikationsdepartementet, planverket, vägverket, trafiksäkerhetsverket, transportforskningsdelegationen och forskargruppen SCAFT ett arbete som syftar till att ta fram riktlinjer för trafiksanering med hänsyn till trafiksäkerhet m.m.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som var långt och uttömmande. Jag är inte van att få så här långa svar. Svaret visar att kommunikationsministern har tagit frågan på allvar. Att riksvägar av typ E 4 leds förbi större tätorter är nödvändigt. Men trafikintensiteten ökar ändå i många städer på grund av att dessa blir större. Från miljösynpunkt anses det många gånger nödvändigt att i regioner med stark trafik företa vissa trafikomläggningar. Det finns många varianter på sådana. Man enkelriktar vissa gator, man förbjuder trafik på vissa, man avstänger helt vissa centra och stadsdelar etc. Anledningen till att jag ställt frågan är att affärsidkare ofta råkar i svårigheter vid s.k. trafiksaneringar. Butiksägare har satsat allt sitt kapital och nedlagt en myckenhet av arbete i sin rörelse och betjänat en trogen och inarbetad kundkrets. Sedan sker genom ett politiskt beslut en Nr 123 trafikomläggning, där biltrafik antingen förbjuds eller omdirigeras. Torsdagen den Butiksinnehavarens situation förändras då i ett nu, och rörelsens fortsatta 23 november 1972 existens sätts på spel. En affär är ju beroende av kunder. Sviktar kundunderlaget tvingas man eventuellt att slå igen, vilket resulterar i att servicen för de i regionen boende försämras — och det är också en av för affärslivet miljöfråga. Det finns ett otal exempel i det här landet, där butiksägare OSKAR RE å råkat i svårigheter på grund av trafikomläggningar. trafikomläggningar Jag skall ta ett närliggande exempel. På Östermalm här i Stockholm pågår ett trafikpolitiskt experiment. Vissa Östermalmsgator, vid vilka ligger ett stort antal affärer, har på ett effektivt sätt blockerats för biltrafik genom att rena stridsvagnshinder uppmonterats. En stor tidning hade häromdagen en helsidesrubrik som löd ”Östermalm som ett land i krig”. Gata efter gata är öde, och man ser mycket få människor. Bakom denna effektiva avskärmning befinner sig ett stort antal förtvivlade butiksägare och hantverkare som ser hur kundtillflödet minskar katastrofalt. Inga bilar kan eller får forcera betonghindren. De s.k. bilburna kunderna uteblir. Affärsmännen på Östermalm har i hög grad upplevt konsekvenserna av en s.k. trafiksanering. Jag har många exempel liknande detta från landet i övrigt, men tiden medger inte att jag tar upp dem. Trafikomläggningar som skett och kommer att ske är ett allvarligt problem för affärsmännen. Av statsrådets svar framgår att trafikomläggningar är en kommunal angelägenhet. Men jag noterar också att statsrådet i slutet av sitt svar understryker att man från regeringens sida är angelägen att trafiksanering kommer till stånd. Men har ni då i tankarna vad detta betyder, vilka negativa konsekvenser en trafikomläggning får för affärsidkarna? Det är inte berört i svaret.
Herr talman! Det är säkert riktigt som herr Fridolfsson i Stockholm säger, att förbättringarna av en trafiksanering ibland endast kan uppnås till priset av försämringar för vissa kategorier. Om det behöver vi inte diskutera mycket längre. Det kan exempelvis, som herr Fridolf: påpekar, bli så att detaljhandel som är baserad på bilkunder i vissa lägen kan få mindre omsättning. Valet står då mellan att egentligen inte göra någonting i trafiksanerande syfte eller att ta också de nackdelar som följer med fördelarna av någon form av trafiksanering. Jag är helt övertygad om att såväl Stockholms kommunfullmäktige som andra kommunala styrelser runt om i landet tar all rimlig hänsyn till berörda gruppers och personers intressen. Erfarenheterna visar att man genom trafiksanering i hög grad kan minska olycksriskerna. Ofta förbättras också framkomligheten för kollektivtrafiken och för fotgängare och cyklister. Bullerstörningar och luftföroreningar kan minska. Det sanerade området blir med andra ord tryggare, bekvämare och Frågan är således, herr Fridolfsson, till vilket pris man skall uppnå alla dessa för det stora flertalet människor positiva effekter. Under den tid vi har till förfogande vid svaret på en enkel fråga lär vi väl inte kunna klara ut detta med varandra helt. Herr Fridolfsson har en uppfattning som delvis strider mot den jag här har gett uttryck för.

Herr talman! När regeringen framhåller angelägenheten av att trafiksanering kommer till stånd så räknar man upp en lång rad av olika verk och institutioner som skall vara med vid planeringen, men där finns såvitt jag kan se icke någon företrädare för affärsorganisationerna med. De bör väl också rimligtvis vara med i dessa diskussioner. Man talar mycket om närservice i våra dagar, kvartersbutiker m.m. Det är väl en viktig sak. Jag finner att behandlingen av hela denna fråga strider mot principen om det fria näringslivets rätt att fortleva. Dess representanter blir helt förbigångna när man diskuterar trafiksanering.
Herr talman! Den ledningsgrupp som jag har talat om i mitt svar till herr Fridolfsson i Stockholm skall naturligtvis inte bestämma vad respektive kommuner slutligen skall besluta om för sin del. Ledningsgruppen skall hjälpa kommunerna med planeringsarbetet för trafiksanering. Sedan är det alldeles självklart att kommunerna, vare sig det är Stockholm eller någon annan kommun, är skyldiga — och säkerligen också gör det — att ta kontakt med affärsvärlden, t.ex. företagarföreningar m.fl., för att höra deras synpunkter.
Herr talman!

Herr talman! Företrädare för affärslivet skall inte vara med i den här ledningsgruppen. Det är lika bra att säga det rätt ut. De hör inte hemma i den här ledningsgruppen, därför att den skall ta fram tekniska lösningar till hur man skall trafiksanera i olika typer av kommuner — Stockholm som den ena ytterligheten och någon mindre kommun som den andra. Gruppen skall alltså ta fram underlaget för att kommunernas trafiknämnder och kommunfullmäktige i varje ort sedan skall ha möjlighet att med det materialet som bakgrund besluta hur man skall ha det i den egna kommunen. Kommunerna är inte skyldiga att följa denna ledningsgrupps intentioner, men det kan vara en hjälp för kommunerna i deras trafiksaneringsarbete. Jag upprepar att kommunerna naturligtvis i sin tur skall veta vilka intressen affärslivet och företagarvärlden i den egna Nr 123 Torsdagen den ” vi 23tiöveniber, 1972: företagarvärlden; Det räcker med en genuin och riktig sådan från RANE — kommunernas sida.
Herr talman! Herr statsrådet säger att affärslivet inte skall vara representerade i den här omgången.

kommunen kan ha och ta med dem i bedömningen när man fattar de slutliga besluten. Man skall inte behöva ha en dubbel omgång med Jag konstaterar med stor förvåning att denna grupp helt och hållet har utelämnats.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat om jag anser att byggandet av en storflygplats på Saltholm är av sådant intresse för vårt land att vi aktivt bör medverka till genomförandet av projektet. Vid de överläggningar som i tisdags ägde rum mellan mig och den danske trafikministern framhöll jag i likhet med vad som skett flera gånger tidigare — att anläggandet av en flygplats på Saltholm måste betraktas som en dansk angelägenhet och att den svenska regeringen inte var beredd att delta i finansieringen av detta projekt. Däremot uttalade jag den svenska regeringens beredvillighet att ensam ta ansvaret för finansieringen och byggandet av en vägförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Ett sådant åtagande från svensk sida innebär en ekonomisk avlastning för Danmark, vilken underlättar för detta land att satsa på andra angelägna trafikprojekt.
Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunikationsministern för svaret. När jag ställde den här frågan hade ännu inte resultatet av tisdagens överläggningar nått oss. Resultatet av de överläggningarna gav mig naturligtvis i viss mån ett svar på min fråga. Jag hade frågat kommunikationsministern om man från svensk sida bedömde att storflygplatsen hade ett sådant värde att man ville aktivt medverka till genomförande av projektet. Kommunikationsministern säger nu att regeringen inte är beredd att delta i finansieringen. Det har man sagt förut, men det har varit åtskilliga turer i danserna mellan den danske och den svenske kommunikationsministern. Den 12 september lyssnade jag på den danske trafikministern vid Öresundsrådets möte i Malmö. Han sade att de tre projekten HH-linjen, KM-linjen och storflygplatsen hörde ytterligt intimt samman. Vidare sade han: När det de de fasta förbindelserna mellan länderna skulle dessa i givet fall utföras som gemensamma dansk-svenska projekt; härom hade det alltid varit och är enighet mellan de två regeringarna. Den enigheten har alltså brutits. Låt mig säga att jag är mycket glad för att Sverige i det här fallet tagit initiativet och ensamt tar på sig ansvaret för vägförbindelsen. Kvar står uppfattningen om angelägenhetsgraden av flygplatsen på Saltholm. Kommunikationsministern säger att åtagandet från svensk sida innebär en ekonomisk avlastning för Danmark, vilken underlättar för danskarna att satsa på storflygplatsen. Men vid förhandlingarna mellan kommunikationsministern och trafikminister Kampmann måste man väl ändå ha diskuterat vad danskarna kan komma att prioritera. Det är nämligen inte utan intresse för Sverige att veta om Stora Bält-bron eller storflygplatsen blir det nu för danskarna mest angelägna projektet. Jag skulle särskilt vilja nämna storflygplatsens angelägenhetsgrad. Nordvästra Skåne kommer genom att Malmö flygplats flyttar till Sturup och om Saltholmsprojektet inte realiseras att få betydligt försämrade flygresemöjligheter och detta i en tid när inte minst vår anslutning till EEC ställer ökade krav på goda personförbindelser. Den danske trafikministern beklagade att Sverige inte ville medverka här. Men man kan ju medverka på annat sätt än med en finansiering. Det kan gälla gemensam organisation vid projektets genomförande, arbetskraftsöverläggningar och åtgärder på det området också.

Herr talman! Om den danske trafikministern Kampmann vid något tillfälle har uttalat att det från svensk och dansk sida gemensamt skulle ha funnits intresse av en samordning — och jag lade i fru Sundbergs återgivande också en tanke om en samfinansiering — av de tre stora trafikprojekten, så ber jag att få dementera den uppgiften. Vi har inte någon gång från svensk sida givit till känna i förhandlingar, som nu pågått i flera år, att vi skulle vara beredda att delta i finansieringen av en eventuell flygplats på Saltholm. Varför har vi varit så säkra i den uppfattningen? Jo, Sverige är inte berett att delta i finansieringen av en flygplats på Saltholm därför att Saltholm rimligen måste betraktas som en dansk angelägenhet. Vi har ju inte satsat på det danska Kastrup, och när det sedan är fråga om att ersätta Kastrup med Saltholm, så är det ju i lika hög grad en dansk affär. I diskussionen har också framskymtat en tankegång om att Sverige skulle betala en andel i Saltholmsutbyggnaden genom vårt delägarskap i SAS. Det skulle kräva delaktighet i ett projekt som är av stor betydelse för SAS. Det är inte en rimlig tankegång. Den skulle exempelvis innebära att Danmark — Norge, inte att förglömma — skulle delta i finansieringen av våra stora flygplatser, säg Arlanda och i framtiden Härryda. Vidare skulle Sverige och Danmark delta i finansieringen av exempelvis den nya storflygplatsen i Osloområdet. Något sådant kan naturligtvis inte vara realistiskt. Det är en svensk förhoppning efter tisdagens överläggningar i Köpenhamn att vår beredvillighet att ta hela ansvaret för en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn skall verka avlastande för danskarna, så att de skall få ökade möjligheter att satsa på andra projekt. Vi tänker då från den svenska regeringens sida givetvis också på Saltholm.

Herr talman! För att klargöra det hela vill jag nämna att Jens Kampmann sade att de fasta förbindelserna hela tiden har betraktats som gemensamma projekt. Men här blir alltså Köpenhamn —-Malmö-leden icke ett gemensamt projekt, utan Sverige tar ensamt på sig det ekonomiska ansvaret för att genomföra det. Vad jag frågade kommunikationsministern om är om han är villig till andra insatser när det gäller medverkan till att Saltholmsprojektet genomförs. Jag tycker inte att man kan säga att detta är en rent dansk angelägenhet, om man inte samtidigt i så fall också menar att den fasta vägförbindelsen till Danmark är en rent svensk angelägenhet. Det stämmer i så fall inte med de synpunkter som den danske trafikministern framfört, nämligen att han ansåg bägge delarna vara av både danskt och svenskt intresse. Sedan får man väl ändå säga när det gäller storflygplatsen att i och med att vi nu — äntligen, vill jag säga — får en fast vägförbindelse över Sundet, så tar vi faktiskt ett steg mot förverkligandet av Örestadsregionen som en enhet. Och det måste, med det närmande som kommer till stånd mellan länderna, ligga i bägge ländernas intresse att denna stora region inte avhänder sig möjligheten att ha en storflygplats. Situationen är faktiskt den att Hamburgs Kaltenkirchen om något eller några år kommer att vara färdig, och då finns det risk för att hela den stora centrala punkten för den nordiska trafiken kommer att flyttas utanför Norden.

Herr talman! Sverige kommer inte att ekonomiskt engagera sig i ett eventuellt byggande av en storflygplats på Saltholm. När det gäller den fasta vägförbindelsen får vi, om Sverige skall bygga bron — om Danmark säger ja till vårt erbjudande från i tisdags —, träffa en överenskommelse med Danmark för att reglera olika hithörande frågor. Det gäller frågan om danska anslutningsförbindelser till bron, frågan om sträckningen av broförbindelsen, avgiftsfrågan och mycket annat. Och det är självklart att danskarna — om och när de finner det lämpligt skall kunna träda in i ett medansvar för den fasta vägförbindelsen, då givetvis på lika betingelser som Sverige när det gäller kostnader och intäkter. Jag säger det som en förklaring eller ett svar på det fru Sundberg antydde om att det förhållandet att vi nu bygger vägförbindelsen skulle kunna medföra att vi, i den diskussion som förs huruvida Saltholm skall vara en rent dansk angelägenhet, skulle kunna anse bron som en rent svensk angelägenhet. Det behöver inte alls vara så! Vi räcker nu fram det här erbjudandet till danskarna om att vi så att säga är villiga att förskottera — om de vill betrakta det som ett sådant erbjudande. De får, när de vill, komma till oss och säga: Nu vill vi träffa ett riktigt avtal även när det gäller den fasta vägförbindelsen, vi vill ta vårt ansvar för den. Ett sådant avtal kommer att bygga på hälftenbruk. — Men vi har nu förklarat oss beredda att finansiera och bygga vägförbindelsen mellan Malmö och

Herr talman! Jag tror att vi alla, inte minst vi i Skåne, är utomordentligt glada och tacksamma för det här erbjudandet från den svenska regeringen, och vi hoppas också att danska regeringen kommer att acceptera det. Herr talman! Jag vill bara säga att i det som kommunikationsministern har anfört har kommunikationsministern undvikit att beröra värdet för Sverige av en storflygplats på Saltholm. Men vi får väl med all säkerhet senare återkomma till den här diskussionen i kammaren.

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat justitieministern om han avser att skyndsamt vidta åtgärder i syfte att lägga kostnaderna för vandalismen i skolor, tunnelbanor och på offentliga platser på dem som utför förstörelsen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. att var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personeller sakskada skall ersätta skadan. Denna bestämmelse återger vad som sedan länge är gällande rätt i Sverige. Det råder alltså inte något tvivel om att den som gör sig skyldig till sådan förstörelse som herr Nilsson åsyftar också är skyldig att svara för skadorna, låt vara att skadeståndsansvaret för den som är under 18 år kan nedsättas efter en skälighetsprövning. En annan sak är att det inte alltid är praktiskt möjligt att utkräva detta ansvar. Det kan bero t.ex. på att det inte går att utreda vem som har vållat skadan eller på att den ansvarige inte har ekonomiska resurser att betala skadeståndet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Lidbom för svaret. Och vad skall man a om det? Vi får fortsätta betala! Det som står i svaret är naturligtvis känt för mig i stora drag. Jag vet att den nämnda lagen finns. Men acceleration av vandalism efter den senaste tidens oerhörda efterlyser vi åtgärder som skulle medföra att de som alltid betalar skall slippa göra det. Vandalismen har blivit ett stort problem. Den hotar helt enkelt våra resurser. Och de laglydiga skall alltid betala. I en tidningsartikel förra veckan ställdes frågan: Vem är det som har makten här i landet? De som vågar anmäla dem blir utsatta för hotelser och trakasserier, står det. Vi har den senaste tiden läst om vandalism i tunnelbanestationer och i Uppsala domkyrka, vi har hört talas om kyrkor som har egen bevakning osv. Vi får hålla på och betala och betala. Det finns alltså människor här i landet som har privilegium att förstöra och komma undan följderna, medan vi andra får betala alla räkningarna. Vi är villiga att betala kostnader för det som är vettigt, men när skadegörelsen upprepas gång på gång så att man ständigt får bygga upp delar av skolor och delar av offentliga platser blir man otålig och menar att det är något fel på de ansvariga i landet. Vi måste ha en annan tingens ordning. Vi har med andra ord tröttnat. Jag föreställer mig inte att statsrådet Lidbom på rak arm skall kunna ge något annat svar än det som jag har fått. Men jag förväntar faktiskt att vi skall få höra något från justitieminister Geijer, som jag egentligen hade tänkt att få diskutera med, om hur man skall kunna få normer skrivna som hjälper människorna. Det är så många unga inblandade. De som är under 18 år kan ju enligt svaret inte ta ansvaret. Kan vi hjälpa dem så att de inte gör sådana här saker? Det måste finnas någon vettig utväg. Hur skall vi annars bära oss åt i längden? Jag tycker att det är fruktansvärt skrämmande. Jag skall gärna betala pengarna flera år till, bara jag vet att de ansvariga och regeringen sätter i gång åtgärder som gör att de stackars människor som utför dessa vettlösa handlingar får bättre uppfattning, bättre förstånd och något bättre att syssla med. Jag fick häromdagen höra att man t.o.m. gång på gång stjä grammofoner från gymnastiksalen här i riksdagshuset, trots att de är fastskruvade. Skall man bara ropa på polis? Det kan man göra, men det gör inte jag. Jag ropar efter någonting som ger de unga människorna livsinnehåll. Regeringen och inte minst justitieministern har ansvar för att de får det. Jag tackar än en gång för det här svaret, men det var inte mycket nytt i det.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs får ursäkta om det inte var mycket nytt i svaret, men herr Nilsson har valt att ställa en fråga för att få tillfälle att diskutera någonting helt annat. Han frågade om regeringen är beredd att ”skyndsamt vidta åtgärder i syfte att lägga kostnaderna för vandalismen i skolor, tunnelbanor och på offentliga platser på dem som utför förstörelsen”. Då svarar jag att kostnaderna ligger redan på de människorna. En annan sak är att det ibland är litet svårt att få reda på vem som har ställt till med skador på offentlig egendom. Och det händer att det är svårt att ta ut pengarna när man fått tag på den som också åstadkommit skadan. Det var emellertid inte den debatten herr Nilsson i Agnäs ville föra med mig — och det var egentligen inte med mig han ville debattera utan med justitieministern. Han ville diskutera normer för ungdomen och de svarta sidorna i vårt samhälle, hur uselt ställt det är med ungdomens moral och hållning. Den debatten får väl herr Nilsson i Agnäs då föra med herr Geijer vid något annat tillfälle. Jag nöjer mig med att svara på den ställda frågan.
Herr talman! Först kanske jag måste be att riksdagens stenografer skriver att mitt namn uttalas Angnäs — det är tydligen svårt. Men det är en bisak. Jag frågade faktiskt var kostnaderna skall ligga i praktiken. Jag vet ungefär vad som står i lagen, men i praktiken är det inte de som vållar skadan som betalar, och det står också i svaret. Jag frågar alltså efter åtgärder för att ändra på detta. Sedan kan man naturligtvis diskutera de moraliska aspekterna också — en del sådana kanske kom fram i vad jag sade. I själva verket gällde min fråga först och främst detta: Om det nu finns en lag som säger att de som vållar skadan skall betala, hur skall vi då bära oss åt för att få dem att verkligen betala? Finns det inga möjligheter att göra någonting på den punkten? Om inte: är vi hjälplösa. En växande vandalism ger ökade kostnader som vi fortsätter med att lägga på dem som inte åstadkommer skadorna. Jag efterlyser alltså ett lagförslag som innebär att de element som är skyldiga till förstörelsen också får betala. Om vi inte kan utkräva betalning av dessa måste vi se till att de inte heller vandaliserar. Statsrådet Lidbom och jag är säkerligen överens om detta, även om han kanske tycker att jag svartmålar för mycket. Jag är dock övertygad om att jag skildrar verkligheten.
Herr talman! Det är möjligt att vi i princip är överens. Att jag inte har lämnat ett utförligare svar på frågan om vi står hjälplösa beror närmast på att jag tvekar att tala så till den grad om banaliteter. Vägarna går naturligtvis över att bibringa människor en ökad respekt för andras egendom och åstadkomma den övervakning man kan åstadkomma på de platser där en förstörelse hotar. Men ett så allmänt svar kan väl inte föra herr Nilsson i Agnäs så mycket närmare målet.
Herr talman! Det senaste inlägget var i alla fall till sitt verkliga innehåll mer upplyftande. Även om det kallas banalitet är väl det avgörande här just det som framkommer i den senaste korta repliken från statsrådet Lidbom. skolor och på offentliga platser
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig på vilket sätt jag avser ta upp skolöverstyrelsens betygsförslag till vidare behandling. Enligt min uppfattning är frågan om betygssystemets utformning inte bara en rent teknisk fråga. Utformningen kan nämligen påverka skolans inre arbete liksom den kan bli av betydelse för reglerna om urval till frivillig utbildning. Prövningen av förslaget blir därför en viktig politisk fråga. Eftersom skolöverstyrelsens förslag ännu inte kommit in till utbildningsdepartementet, är det för tidigt att uttala sig om hur den politiska bedömningen skall gå till. Emellertid kan redan nu sägas att riksdagen kommer att få tillfälle att medverka.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, men jag beklagar att SÖ-förslaget ännu inte har kommit in till departementet. Det tar tydligen sin tid, men utbildningsministern torde ändå känna till vad förslaget innehåller. Orsaken till min fråga var den, att utbildningsministern sedan SÖ framlagt sitt förslag till nytt betygssystem enligt tidningsuppgifter talat om att låta göra en s.k. politisk värdering av betygssystemet innan beslut fattas. Det här uttalandet i pressen bekräftas nu av svaret. Det skulle alltså gälla att se hur betygsfrågan stämmer överens med den övriga delen av utbildningspolitiken. Jag förstår inte riktigt det här greppet om saken. Jag trodde att även utbildningsministern hade klart för sig att vi inte kan undvara betyg inom utbildningsväsendet och att det gäller att så fort som möjligt finna ett betygssystem som bättre än det nuvarande relativa fyller sina uppgifter. Det relativa betygssystemet har onekligen sin del i att skolans inre arbete inte flyter så som det borde flyta. Det torde vara ganska odugligt när det gäller att få vettiga regler för urval till frivillig utbildning. Allt talar, menar jag, utan att man behöver fördröja med utläggningar om en omfattande politisk bedömning av det hela, för att SÖ-förslaget i stort sett innebär ett bättre system med kursrelatering som huvudprincip. Vad de som är berörda av betygsättningen — och de är ju ganska många - väntar är alltså att man, eventuellt efter en nödig snabbremiss, får en proposition till riksdagen om saken så fort som möjligt, helst faktiskt till våren. Då må man ju i departementet kunna göra den politiska bedömningen och riksdagen göra sin när den får saken på bordet.
Herr talman! Jag har tidigare uppfattat herr Nordstrandh så, att han är väldigt angelägen om att frågor av den här karaktären inte skall avgöras på administrativ väg; utgångspunkten har då främst varit att riksdagen skulle få göra en bedömning. Vad jag uttalat är att denna förändring av betygssystemet är så pass omfattande att den inte kan bedömas som en rent teknisk fråga utan att vi bör avgöra frågan mot bakgrund av den allmänna målsättningen för skolan. Det är vad jag har sagt. Hur det sedan skall gå till har jag för dagen inte tagit ställning till, och det vore väl ganska orimligt att meddela ett sådant ställningstagande innan vi ens har fått in skolöverstyrelsens förslag.
Herr talman! Får jag då säga till utbildningsministern att när frågan om Dbetygsättningen på allvar togs upp, så tillhörde jag dem som pläderade för att man skulle tillsätta en parlamentarisk utredning från början. Men då passade det alltså inte alls att göra det, utan uppgiften lades på en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen, som misslyckades, och nu har vi fått SÖ-förslaget. Jag är fortfarande av den åsikten att en politisk bedömning är av nöden. Nu kan jag vara efterklok, men det är också en form av klokhet. Hade utbildningsministern följt den rekommendation som vi gav då, så hade vi nu varit klara med en politisk bedömning på utredningssidan. Nu återstår alltså den bedömning som skall göras av departementet innan propositionen framläggs och den politiska bedömning som givetvis riksdagen skall göra via sitt utbildningsutskott. Men vad jag här vill understryka är att detta tal om den politiska bedömningen inte får försinka övergången till ett annat system än det helt omöjliga relativa betygssystemet. Det är det som är avgörande för mig; det brådskar faktiskt. Det nuvarande relativa betygssystemet har bara en uppgift i fortsättningen: att vara kvar som ett äreminne över utbildningspolitiker som inte riktigt visste vad de gjorde när de tog det.
Herr talman! Herr Berndtson i Linköping har frågat mig, om regeringen är beredd medverka till att nedläggningshotade skolor bevaras genom kurser inom kommunal vuxenutbildning. Kurser inom kommunal vuxenutbildning kan avse utbildning enligt läroplanerna för grundskolans högstadium och gymnasieskolan. Det ankommer på skolstyrelsen att, med iakttagande av gällande bestämmelser om minimiantalet deltagare för inrättande av kurs m.m., fatta beslut om anordnande av kurs jämte förläggning av kurs. För kommunal vuxenutbildning liksom för all annan skolverksamhet gäller givetvis ett krav på hushållning med de gemensamma ekonomiska resurserna. Denna aspekt måste vägas in av skolstyrelsen när den fattar beslut om förläggning av kurser inom kommunal vuxenutbildning.

Herr talman! Nyligen har här i kammaren diskuterats frågan om bevarande av glesbygdsskolorna mot bakgrund av den aktuella situationen i Markitta i Norrbotten. Min fråga om nedläggningshotade skolor kan bevaras genom kurser inom kommunal vuxenutbildning är av allmängiltig betydelse för glesbygderna, men den kan också ses mot bakgrunden av att ett betydande antal anmält sig i Markitta för vuxenutbildning. Man skulle här kunna få till stånd något av en försöksverksamhet i fråga om att både bevara en glesbygdsskola och bredda vuxenutbildningen i glesbygden. Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga, och jag vill anföra några synpunkter på det problem som ligger till grund för frågan. I sitt svar på en enkel fråga den 26 oktober i år framhöll utbildningsministern att glesbygdsutredningens betänkande Utbildning i glesbygd är föremål för studium. Jag vill erinra om att i detta betänkande hävdas att skolorna i glesbygderna bör bibehållas så långt möjligt och att man bör eftersträva ett statsbidragssystem som inte motverkar ett upprätthållande av mindre skolenheter. Detta är den ena sidan av saken. Den andra är vuxenutbildningens problem. Vuxenutbildningen har inte nått dem som har största behovet av utbildning. Detta gäller i hög grad glesbygderna. I den nämnda utredningen påpekas också att det är den kommunala vuxenutbildningen och studieförbundens cirkelverksamhet som kan ha särskilda problem i glesbygderna. Borde man då inte utnyttja varje tillfälle att koppla samman glesbygdsskolorna och vuxenutbildningen? Frågeställningen är därför om regeringen är beredd att rekommendera länsskolnämnderna att ta med den kommunala vuxenutbildningen vid bedömningen av en nedläggningshotad skolas bibehållande. Bibehållandet av en skola i glesbygd har stor betydelse för bygdens fortsatta existens, och omvänt medför nedläggningen av skolan att bygdens avfolkning påskyndas. Jag finner att utbildningsministern glider undan frågan om vuxenutbildningens betydelse för att bevara en nedläggningshotad skola genom att allmänt tala om bestämmelserna för inrättande av kurser. Kan det möjligen bero på att enligt uppgifter i massmedia skulle regeringen redan i morgon komma att fatta ett negativt beslut rörande skolan i Markitta och att detta tydligen sker utan särskild prövning av vuxenutbildningens betydelse för att bevara skolan? Detta är i så fall djupt beklagligt. Allt tal om att knyta samman vuxenutbildning och ungdomsskola måste i så fall verka tomt för de berörda människorna.
Herr talman! Vi har högst avsiktligt lämnat stora och generösa möjligheter för de lokala skolstyrelserna att anordna kommunal vuxenutbildning. Vi har den uppfattningen — och herr Berndtson i Linköping har varit med om att skapa sådana regler — att de kommunala skolstyrelserna skall ha beslutanderätten i frågor av detta slag. Den aktuella skolstyrelsen, som herr Berndtson nu för in i bilden, har representanter för hans parti — vänsterpartiet kommunisterna — och för mitt parti, och jag har den uppfattningen att man skall hysa stort förtroende för den lokala skolstyrelsen när det gäller att bedöma förhållandena på platsen, eftersom skolstyrelsens ledamöter bor där och känner förhållandena i detalj. Det finns möjligheter att överklaga sådana beslut — vilket förekommer mycket sällan — och där kan regeringen komma in i bilden. Men självfallet är det för mig, herr talman, helt omöjligt att diskutera vad herr Berndtson nu gick in på, dvs. konseljbeslut som kan vara aktuella. Det har vi aldrig gjort förut, och det kan jag inte göra i dag heller.
Herr talman! Men när lokala skolmyndigheter skall ta ställning till frågan om vuxenutbildning — det må vara i Markitta eller på någon annan ort i våra glesbygder — skulle det naturligtvis vara värdefullt med ett positivt besked från regeringen hur man ser på den allmänna fråga som jag har ställt om vuxenutbildningens betydelse för att bevara olika skolenheter. Och när det gäller det som utbildningsministern i sitt svar betecknar som ” hushållning med de gemensamma ekonomiska resurserna” kan man naturligtvis inte bara enkelt räkna fram hur många kronor man sparar genom att dra in den ena eller andra skolan. Man måste väl också ta med i beräkningen på respektive plusoch minuskonton om bygden kan leva vidare eller om den avfolkas. Och jag vill för min del tillmäta vuxenutbildningen en ganska stor betydelse för att behålla skolan och därmed också motverka avfolkningen.
Herr talman! Det är ett mycket märkligt inlägg som herr Berndtson i Linköping gör. Herr Berndtson tycks utgå från att kommunerna i dag icke har möjligheter att anordna kommunal vuxenutbildning. Men vi har ju fastställt reglerna för detta, och dessa regler gäller självfallet också för Gällivare kommun. Herr Berndtson får vända sig till sin partivän i skolstyrelsen i Gällivare och där framföra sina önskemål, därför att möjligheterna att anordna denna kommunala vuxenutbildning finns. Däremot kan vi inte i olika avseenden tvinga vederbörande när det gäller vilka detaljerade beslut de skall fatta, och det tror jag inte heller herr Berndtson är ute efter. Jag för min del har förtroende för att kommunalmännen skall kunna fatta beslut av den här karaktären ute i kommunerna och tillämpa de regler som finns uppställda, och jag har inte förstått det så att herr Berndtson vill ändra på dessa regler. Det finns ju i så fall möjligheter att nu precisera detta.
Herr talman! Utbildningsministern är väl ändå inte omedveten om att man från glesbygdskommuner har gjort eller kommer att göra framställningar med innebörden att länsskolnämnderna vid bedömningen, huruvida en skola skall bibehållas eller nedläggas, får ta hänsyn till den vuxenutbildning som bedrivs eller som avses bedrivas vid skolan. Vad jag har efterlyst är regeringens syn på om man skall tillmäta vuxenutbildningen någon betydelse vid bedömningen av skolorna. Jag vill också påpeka när det gäller vuxenutbildningen att man i glesbygder bör försöka ordna denna så nära hemmen som möjligt. Det är inte problemfritt för t.ex. mödrar med barn att åka till en helt annan ort för att delta i kurser.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat om jag är beredd att medverka till att den svenska exporten av arsenik avsedd att bl.a. användas för USA s kemiska krigföring i Indokina stoppas. Frågan innehåller ett påstående, nämligen att det från Sverige exporteras arsenik som är avsedd att användas för USA:s krigföring i Indokina. Vi har inte belägg för att det påståendet är riktigt. Det är klarlagt att USA tidigare har använt växtbekämpningsmedel i Vietnam, och den svenska regeringen har fördömt och fördömer den formen av krigföring. Men det är inte möjligt att säga om arsenik som exporterats från Sverige har ingått i de växtbekämpningsmedel som har använts i Vietnam. Och enligt uppgifter som den amerikanska regeringen lämnat till kongressen har USA slutat att använda växtbekämpningsmedel i kriget. Under dessa förhållanden anser jag inte att det finns skäl att skapa hinder för export av arsenik från Sverige.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Enligt uppgift i en socialdemokratisk tidning, Arbetet, tidigare i höst har 181 arbetare vid Hiab-Foco i Skellefteå i ett uttalande vänt sig till statsministern. De kräver att exporten av arsenik från Rönnskärsverken till USA omedelbart stoppas.

Herr talman! Det väsentliga är vad som ter sig troligt i dag, och i dag ter det sig troligt att några växtbekämpningsmedel av den här typen inte används av USA i Vietnam. Det betyder att den svenska exporten av arsenik till USA inte längre har, om den ens någonsin har haft, någon Nr 123 betydelse för krigföringen i Vietnam. Det är det som den svenska regeringen har anledning att ta ställning till och som jag tagit ställning till med anledning av den fråga som herr Israelsson ställt.
chilensk koppar Herr talman!

Herr talman! Jag vill upplysa herr Israelsson om att arsenik är en basråvara som används i de mest skiftande former i industri och i jordbruk, i USA och i en rad andra länder i världen. Det är nära på helt omöjligt att härleda vart enskilda partier tar vägen, när det är fråga om en export på många tusentals ton.
Herr talman! Att det är fråga om en sådan vara känner jag väl till, eftersom jag arbetar inom kemisk industri, och jag förstår också svårigheterna. Men problemställningen finns där i alla fall.

Herr talman! Herr Olof Johansson i Stockholm har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snarast skapa förutsättningar för en störningsfri import av chilensk koppar till Sverige. Jag vill först framhålla att import av koppar inte är underkastad någon form av reglering. Så förhåller det sig ju också med nästan alla andra varor. Någon importreglering är inte heller aktuell. Importen kan alltså väntas ske lika störningsfritt som hittills. Herr Johansson har emellertid med sin fråga måhända avsett problem av annan natur än reglering av importen. Dessa problem skulle då vara de som sammanhänger med beslutet i Chile om nationalisering av koppargruvorna och som är av övervägande juridisk natur. I denna del vill jag här endast framhålla att regeringen ej kan ingripa i prövningen av mål vid domstolar eller exekutiva myndigheter. Problemen kommer i övrigt att diskuteras närmare vid besvarandet av en interpellation i ämnet denna dag.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Det har för övrigt till sitt huvudinnehåll redan givits i form av regeringens svar till Chiles president Allende med anledning av dennes framställning. Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om vad som kan anses vara störningsfri import — men det är en liten fråga; den behöver vi inte diskutera. Jag avsåg de störningar som för närvarande förekommer med anledning av det multinationella företaget Kennecotts agerande när det gäller den chilenska kopparn. Statsrådet säger att det här, som saken för närvarande ligger till, är en fråga av övervägande juridisk natur. Jag noterar detta. Det är klart att man skall följa de lagar som finns och att det krävs tid för juridiska procedurer osv. Nu är ju inte politik bara juridik eller logik, utan politik är en fråga om att vilja, förverkliga sina värderingar och dessutom en fråga om förtroende. Jag noterar alltså att statsrådet bara behandlat den ena aspekten av frågeställningen och överlämnat den politiska bedömningen åt utrikesministern i hans interpellationssvar. Jag tycker det är viktigt att vi diskuterar denna fråga från både den juridiska och den politiska utgångspunkten. ; Det är ett svenskt intresse att vi har en störningsfri import av koppar — det är det ena. Sannolikt går det att ordna ganska enkelt; vi kan importera från annat håll, om importen från Chile hindras. Det viktigaste problemet är att förhindra att Chile lider skada på grund av obstruktion från tidigare innehavare av koppartillgångarna. Där ligger tyngdpunkten i det politiska problemet. Ca 85 procent av Chiles exportinkomster kommer just från kopparexporten — då förstår alla att detta är en utomordentligt allvarlig fråga för den chilenska staten. Det sades i pressmeddelandet med anledning av svaret till president Allende att regeringen överväger olika åtgärder för att på annat sätt stödja Chile i landets besvärliga ekonomiska läge. Jag vill fråga handelsministern: Hur långt har de övervägandena kommit? Jag såg i utrikesministerns svar till herr Takman att exportkreditgarantier övervägs. Man kan naturligtvis också tänka sig ökade biståndsinsatser av annan natur, helt och hållet frikopplade från kopparimporten.
Herr talman! Jag delar herr Olof Johanssons i Stockholm bedömning att detta också är en politisk fråga. Den politiska bedömningen har regeringen gjort i den kommuniké, som sändes ut för någon vecka sedan och i vilken vi sade att vi enligt gammal svensk politik erkänner varje stats rätt att suveränt förfoga över sina naturtillgångar och även nationalisera dem. Det är den politiska sidan av saken. Den juridiska sidan är Chiles kamp för att få detta beslut internationellt erkänt. Vi har prövat huruvida vissa åtgärder som den chilenska regeringen tagit upp med oss skulle kunna leda till ett internationellt erkännande av nationaliseringen, och vi har funnit att detta inte vore den riktiga vägen. Jag menar då de speciella åtgärder i samband med försäljning och inköp som den chilenska regeringen föreslog. I och med detta tror jag att jag klargjort sambandet mellan juridiken och den politiska praktiken i denna fråga. När det gäller de avslutande frågorna vill jag hänvisa till det svar som utrikesministern kommer att lämna när det gäller stödåtgärder i övrigt för Chiles position i det besvärliga ekonomiska läge landet befinner sig.
Herr talman! Jag vill bara helt kort understryka vikten av att vi tar mycket allvarligt på den politiska delen av denna fråga. Det spelar inte så stor roll, om vi står här och spekulerar om vilka syften som ligger bakom olika bolags agerande gentemot den chilenska staten. Vi kan bara konstatera att den chilenska statens ekonomiska situation är sådan att varje obstruktion liknande denna är en utomordentlig belastning för landet. Mot denna bakgrund finns det anledning att t.ex. understryka det som många gånger sagts av den svenska regeringen — bl.a. i förra årets statsverksproposition — om att vi vill stödja u-länder i deras arbete för social frigörelse internt och politiskt oberoende baserat på ekonomisk självständighet. Jag tror för min del att Sveriges agerande på det internationella planet visavi u-länderna skulle allvarligt skadas, om vi inte här lägger kraft i orden på den politiska sidan. Det är viktigt hur Sverige uppträder i det konkreta fallet och att det finns samstämmighet med de allmänna deklarationerna. I riksdagen har vi många gånger understrukit hur viktigt det är att vi står fast vid de principer som formulerades redan i propositionen 1962:100 angående u-landspolitiken. I utrikesdepartementets bilaga till statsverkspropositionen i år sägs det t.ex. att dagens verklighet för majoriteten av de fattiga folken bekräftar och understryker principerna om att vi måste verka för demokratisk samhällsutveckling och för en verklig nationell oavhängighet. Politiskt oberoende och frihet från inblandning från rika länders sida återstår ännu att uppnå för många. Denna frigörelseprocess måste följas av ökat ekonomiskt oberoende, och det är naturligt att Sverige utformar sin u-landspolitik som ett stöd för denna utveckling. Med min fråga åsyftar jag att vi också konkret fullföljer detta i den uppkomna konfliktsituationen.
Herr talman! Enigheten mellan mig och herr Olof Johansson fortsätter att utveckla sig. De åtgärder som man överväger att vidta måste vara praktiskt genomförbara, men de måste också vara effektiva för de syften som det land vi vill hjälpa har ställt upp. Vi fann just att denna åtgärd inte skulle uppfylla det kravet.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra förhållandena inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet. I januari 1971 avgav den av socialstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för rationalisering av de rättspsykiatriska undersökningarna sitt betänkande, vari bl.a. upptogs de olika förslag, som fru Kristensson omnämner i sin interpellation. Enligt arbetsgruppens uppfattning skulle man vid ett genomförande av förslagen kunna räkna med att bl.a. väntetiderna vid de rättspsykiatriska undersökningarna nedbringas. Arbetsgruppens förslag har i vissa väsentliga delar genomförts. Sålunda har under våren 1971 sakkunniga tillkallats för att göra en översyn av lagstiftningen om psykiskt avvikande lagöverträdare och därmed sammanhängande frågor. Förslagen om detaljerade anvisningar beträffande rationalisering av undersökningsarbetet och förkortning av de rättspsykiatriska utlåtandena har bearbetats i socialstyrelsen, och styrelsen har utarbetat cirkulär dels om rättspsykiatrisk undersökning i brottmål, dels angående de administrativa rutinerna vid rättspsykiatriska kliniker och stationer. Cirkulären utsändes under juni månad 1972. Arbetsgruppen föreslog vidare vissa åtgärder för att underlätta rekryteringen av rättspsykiatrer. En viktig fråga i detta sammanhang gäller meritvärdet för läkare vid tjänstgöring i rättspsykiatriskt arbete. Denna fråga har anhängiggjorts i nämnden för läkares vidareutbildning men är ännu inte avgjord. Genom de statliga läkaravtalen för åren 1971-1973 är läkartjänsterna inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet numera arbetstidsreglerade och i lönehänseende jämställda med övriga läkare inom den psykiatriska vården. Sedan arbetstiden för de kommunanställda läkarna inom mentalsjukvården schemalagts, har emellertid dessa läkare blivit mindre villiga att åta sig undersökningsuppdrag vid rättspsykiatriska kliniker och stationer.

I stället för den planerade förl kritik avses nu en ny rättspsykiatrisk klinik komma att förläggas till Huddinge sjukhus. Statens förhandlingsnämnd har fått i uppdrag att förhandla med Stockholms läns landsting i denna fråga. Kliniken be De försök som har gjorts att i avvaktan på att denna klinik färdigställs — överföra verksamheten vid den rättspsykiatriska kliniken på Långholmen nas kunna bli färdig att tas i bruk under senare delen av 1970-talet. till provisoriska lokaler — har tyvärr ännu inte krönts med någon framgång. Socialstyrelsen har vidare medverkat till upprättandet av ett lokalprogram för en ny rättspsykiatrisk klinik vid Umeå lasarett. Överläggningar pågår med Västerbottens läns landsting om möjligheten att samordna kliniken med övrig psykiatrisk vård vid detta sjukhus. Man har enligt socialstyrelsens uppfattning anledning räkna med en successivt förbättrad situation beträffande undersökningskapaciteten inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet i och med tillkomsten av de nya rättspsykiatriska klinikerna. Dessa kommer att få ett från personalsynpunkt väsentligt annat rekryteringsvärde än den hittillsvarande organisationen genom sin planerade förläggning i anslutning till psykiatriska sjukhus och kliniker. Som ett skilt rekryteringshinder har dock framhållits den isolering som rättspsykiatrin kommit att få inom sjukvårdsorganisationen. Man torde bl.a. därför kunna räkna med att den rättspsykiatriska verksamheten framdeles i ökad omfattning kommer att integreras med den psykiatriska sjukvården i övrigt. Arbetsgruppens betänkande innehöll även krav på skyndsamma åtgärder för att åstadkomma en effektiv central tillsyn av den rätts psykiatriska verksamheten. I linje härmed har socialstyrelsen gjort vissa förändringar i sin organisation. Den rättspsykiatriska byrå, som tidigare bl.a. har handlagt de rättspsykiatriska frågorna, har fr.o.m. hösten 1972 på försök ersatts med ett särskilt nämndkansli med speciell anknytning till den psykiatriska byrån vid en av styrelsens avdelningar. Byrån har förstärkts med föredragande läkare, som främst skall ha till uppgift att följa verksamheten på det rättspsykiatriska området. Av vad jag här anfört framgår att åtgärder av skilda slag vidtagits eller planerats för att förbättra förhållandena. Det är min förhoppning att dessa åtgärder tillsammantagna skall avhjälpa alltjämt kvardröjande brister inom det rättspsykiatriska undersökningsväsendet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för justitieministerns utförliga svar på min interpellation. Interpellationen framställdes i mitten på april, och jag får svaret nu. Jag vill, herr talman, säga att jag har full förståelse för att det kan finnas många skäl att dröja med ett svar. Bland de skälen kan kanske också nämnas att man kan tycka det vara bra att vissa åtgärder har vidtagits som man kan få tillfälle att redovisa i interpellationssvaret. Det är inte första gången vi diskuterar de här frågorna i kammaren; jag har tidigare haft debatter med herr statsrådets företrädare i ämbetet och även med herr statsrådet om det oacceptabla förhållandet att väntetiderna i samband med de rättspsykiatriska undersökningarna fortsätter att vara längre än den maximitid som stadgas i lagen. Jag hade nästan väntat att statsrådet i sitt svar skulle ha angett vilka väntetider man för närvarande har, men en sådan uppgift saknas. Jag har emellertid tagit reda på att väntetiderna för de häktade i dag uppgår till ungefär tio veckor och att väntetiderna för dem som är på fri fot uppgår till 18 veckor. Det är alltså fortfarande fråga om tider som överstiger de lagstadgade maximitiderna. Det är naturligtvis ett förhållande som fortfarande vållar oro. Jag vill kommentera statsrådets svar så, att det vad beträffar de rättspsykiatriska klinikerna har hänt en del. Vi har, som statsrådet själv säger, fått i gång verksamheter i Lund, Uppsala och Göteborg. Långholmen är emellertid uppenbarligen ett stort problem. Jag tolkar statsrådets svar så, att man nu faktiskt har gett upp hoppet om att få någon egentlig ordning på detta problem och helt enkelt måste avvakta den tidpunkt då man kan ta Huddinge sjukhus i anspråk. — Jag vet inte om jag får tolka svaret så pessimistiskt, men jag kan liksom inte ge det någon annan innebörd. Vidare nämns i svaret att man överväger att inrätta en rättspsykiatrisk klinik vid Umeå lasarett. Jag vill säga att jag tror att man på kliniksidan, bortsett från Långholmen, inte har några invändningar att göra, utan att problemen där naturligtvis i första hand gäller svårigheterna att rekrytera läkare. Därvidlag är det väl närmast Uppsalakliniken som i dag har de mest akuta problemen; där är ju samtliga läkartjänster — sex eller sju eller hur många det kan vara — vakanta. Det är visst tre läkare som tjänstgör där, men ingen av dem är innehavare av en tjänst, och läget är såvitt jag vet ganska besvärande. Läkarbristen kan naturligtvis ha flera'orsaker. Först och främst kan den bero på att man ännu inte har kommit fram till en meritvärdering av tjänstgöring i rättspsykiatriskt arbete. Jag tycker för min personliga del att arbetet inom socialstyrelsen med denna meritvärdering har tagit bra lång tid. Ännu kan man inte bedöma när den frågan kan komma att få en lösning, men jag tror att den kan påverka rekryteringsmöjligheterna.

Och när vi vet att över hälften av alla undersökningar utförs av konsulterande läkare, förstår vi att detta är ett stort praktiskt problem. Jag har en uppgift om att av sammanlagt utförda 570 undersökningar under de tre första kvartalen i år inte mindre än 323 har utförts av konsulterande läkare. Därför anser jag att det finns anledning för dem som är intresserade av frågan att undersöka vilka möjligheter som finns att komma ifrån den här schemaläggningen eller att i varje fall på något sätt göra det lättare för i kommunal verksamhet anställda läkare att åta sig sådana uppdrag. När det sedan gäller den fråga som herr statsrådet började med, nämligen rationalisering av undersökningsarbetet och förkortning av de rättspsykiatriska utlåtandena, vill jag gärna säga att det är en fråga som har tagit alldeles för lång tid att lösa. Arbetsgruppen lade fram ett förslag i detta hänseende i januari 1971, men det dröjde ett och ett kvarts år innan socialstyrelsen skickade ut några anvisningar. Nu har de i alla fall kommit och man kanske inte skall klanka på det som varit.

Jag tror att detta sköts med ganska mycket slentrian av de läkare som har hållit på med verksamheten i många år. Det är inte så lätt att ändra rutinerna. Det krävs alltså en ordentlig handledning från myndighetens sida för att få fram den effekt och den rationalisering som jag tror att både herr statsrådet och jag eftersträvar och som naturligtvis i sin tur kan leda till en förkortning av väntetiderna. Jag vill sammanfattningsvis, herr talman, konstatera att vissa förbättringar åstadkommits men att det har tagit för lång tid innan åtgärderna beslutats och att det nu gäller att genomföra de beslutade åtgärderna i praktiken. Fördenskull är det nödvändigt att man verkligen i socialstyrelsen får den centrala tillsyn och den möjlighet till effektiv handledning som är nödvändig för att åtgärderna skall ha effekt.
Herr talman! Väntetiderna är givetvis av stort intresse och jag avsåg inte att undanhålla dem. Vi har för några dagar sedan fått de färskaste siffrorna, för läget den 1 november, och det är riktigt som fru Kristensson säger att genomsnittstiden nu är omkring 10 veckor för häktade. Genomsnittstiden var när fru Kristensson skrev sin interpellation 11 veckor. Den har under året varierat mellan 9 och 10 veckor för de häktade. Beträffande ”frifotingarna” är väntetiden, som fru Kristensson säger, för närvarande 18 veckor och den har varierat mellan 16 och 18 veckor. Jag skulle kanske också kunna tillägga att fru Kristensson i sin interpellation har åberopat att antalet häktade expektanter var 120 vid årsskiftet 1971—1972. Det är nu 113. Antalet expektanter på fri fot var då 91 och är nu nere i 61. Jag vill inte säga att det är tillfredsställande, men det går i varje fall i rätt riktning. Beträffande bekymret med Långholmen är jag inte så pessimistisk som fru Kristensson tror. Man har inte gett upp hoppet, inte sagt sig att här finns ingenting annat att göra än att vänta på Huddinge, utan man har försökt ett par projekt och misslyckats, men icke gett upp även om jag medger att det ser mörkt ut. Även i Uppsala är det bekymmersamt. Där kommer en tjänst att tillsättas nu, men detta är ju inte mycket eftersom det, som fru Kristensson sade, skall finnas sex tjänster där.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för de kompletterande upplysningar jag fick, men jag måste ändå notera att beträffande den Nr 123 fråga som jag menar är mest akut, nämligen den centrala tillsynen, så hade herr statsrådet ingenting ytterligare att säga.

Herr talman! Herr Winberg har frågat mig om några särskilda åtgärder vidtagits efter händelserna i Kumla för att förhindra rymningar från landets fångvårdsanstalter i synnerhet när det gäller det svårast belastade anstaltsklientelet samt om jag kan upplysa om hur stora kostnader samhället åsamkats på grund av rymningarna från Kumlaanstalten. Vid Kumlaanstalten och framför allt vid avdelningen där speciellt kriminellt belastade är intagna har efter rymningen den 18 augusti 1972 flera säkerhetsåtgärder vidtagits. Sålunda har en TV-kamera, kompletterad med radarkontroll, installerats på avdelningen. Anläggningen, som är direkt kopplad till centralvakten, påkopplas efter inlåsningen och bevakar avdelningskorridoren hela natten. Dörrarna till bostadsrummen har försetts med ett mera komplicerat lås som försvårar användandet av falska nycklar. Viss personalförstärkning tillsammans med omdisponering av personalen möjliggör tätare kontroller nattetid såväl innanför som utanför murarna. Därutöver har man påbörjat viss försöksverksamhet med TV och radarkontroll av områdena närmast inom och utom omslutningsmuren. Med ledning av de erfarenheter som gjordes i samband med rymningen har instruktionerna för tillsynspersonalen arbetats om. Därutöver kommer säkrare ytterdörrar att installeras i bl.a. den byggnad som inrymmer den nu aktuella avdelningen. Vid övriga fångvårdsanstalter pågår ett kontinuerligt arbete i syfte att förbättra säkerheten. Vid fångvårdsanstalten Hall planerar man under våren kunna höja den fem meter höga omslutningsmuren genom ett s.k. klätterskydd. Effekten härav torde kunna jämföras med en sjumetersmur. Efter den pågående ombyggnaden av den s.k. västra flygeln vid fångvårdsanstalten i Norrköping kommer denna del av anstalten att kunna betecknas som en av de mera rymningssäkra i landet. Härutöver kan nämnas att översyn av överfallslarm och svagströmsanläggningar samt utbyte av fönstergaller av äldre typ mot modernare och säkrare kontinuerligt pågår vid olika anstalter. Kriminalvårdsstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1973/74 begärt personalförstärkningar såväl vid sin bevakningsverksamhet som vid olika anstalter och häkten. Dessa yrkanden övervägs för närvarande i det pågående budgetarbetet. På frågan hur stora kostnader som samhället har åsamkats på grund av rymningarna från Kumlaanstalten kan knappast ges något entydigt svar. Man kan givetvis räkna ut de samlade kostnaderna för löner, traktamenten och fordonsinsatserna. Rikspolisstyrelsen uppskattar dessa kostnader till omkring 1,2 miljoner kronor. Av betydelse är emellertid också i vad mån insatserna med anledning av rymningarna har medfört att andra arbetsuppgifter har blivit eftersatta och i vad mån detta medfört effektivitetsförluster på andra områden av polisverksamheten. En uppskattning härav är omöjlig att göra.

Herr talman! Jag ber först att få tacka justitieministern för svaret på min interpellation Debatten om kriminalvårdens utformning har på senare tid blivit tämligen intensiv i vårt land. Inte minst gäller det den sektor inom kriminalvården som avser anstaltsvård. Det är väl inte heller särskilt märkligt att anstaltsvården sätts under debatt; vård i anstalt innebär ju att den skall appliceras på människor som samhället har ansett sig tvingat att utsätta för ett mycket långt gående ingrepp i den personliga integriteten, nämligen ett frihetsberövande. Anstaltsvården får därigenom uppgifter som i viss utsträckning kan förefalla strida mot varandra. Anstaltsvården skall — jag tar här formuleringen från kriminalvårdsberedningens betänkande — med tvång verkställa ett frihetsberövande samtidigt som åtgärder skall vidtas för den dömdes anpassning till ett liv i frihet. Dess dubbla uppgift skapar, säger beredningen, svåra avvägningsproblem som inte i lika hög grad finns inom andra vårdområden. Jag skall, herr talman, inte här vidare gå in på någon principdiskussion om kriminalvården, en sådan ligger utanför de frågor jag har ställt. Låt mig bara konstatera att den utveckling som skett i riktning mot vad man har kallat en humanisering av kriminalvården enligt min mening är riktig, och jag finner att det skulle vara alldeles orimligt att tänka sig att vi i ett modernt samhälle med västerländsk civilisationstradition i bakgrunden skulle med öppna ögon arbeta för motsatsen till en sådan humanisering. Nu är det så att vissa av de påföljder som samhället har för att reagera mot brott betyder att ett frihetsberövande sker. Det gäller ju då i första hand fängelse, ungdomsfängelse och internering. Den som dömts till sådan påföljd skall under viss tid av straffet behandlas i fångvårdsanstalt, som kan vara öppen eller sluten. Det ligger i sakens natur att vederbörande myndigheter har ansvaret för att de intagna inte utan tillstånd lämnar anstalten, och ytterst har givetvis statsmakterna ansvaret för att kriminalvården får erforderliga resurser för sina uppgifter. En bland många andra uppgifter är att hindra rymningar från anstalter. Jag är medveten om att detta aldrig kan lyckas till 100 procent, men eftersom vi nu har frihetsberövande påföljder i straffsystemet — och mförbara länder ha ett sådant på inom parentes sagt torde alla j öljds system — är det av väsentlig vikt inte minst för medborgarnas tilltro till samhället och dess auktoritet att påföljden också konkret kommer att kunna verkställas. Även om så sker i det övervägande antalet fall har händelser på senare tid visat att de säkerhetsåtgärder som vidtagits i vissa fall inte nått upp till erforderlig nivå. Vad som särskilt fäst uppmärksamheten på de här frågorna är framför allt en del händelser på Kumlaanstalten. Därifrån lyckades, som kammarens ledamöter väl känner till, i augusti i år inte mindre än 15 interner rymma vid ett och samma tillfälle. Om jag inte har fel hade de sammanförts till en avdelning just av bevakningsskäl, och de var i särskilt hög grad kriminellt belastade. Uppenbarligen var säkerhetsåtgärderna då inte tillräckliga — det bevisas av den lyckade rymningen. Om man får lov att acceptera att bevakningen inte alltid kan räcka till för att förhindra rymningar när det gäller det mer normala anstaltsklientelet, så får man väl säga att förståelsen blir bra liten för att bevakningen skall misslyckas när det gäller just den här aktuella gruppen på den här aktuella avdelningen. Efter det att jag ställde min interpellation har andra händelser riktat uppmärksamheten på Kumlaanstalten, jag tänker i första hand på händelserna för några veckor sedan på anstaltens mur och tak. Det ger anledning att ytterligare stryka under vad jag tidigare sagt. Justitieministerns svar tolkar jag som en bekräftelse på att säkerhetsåtgärderna hittills inte varit av erforderlig art och att den närmast ansvariga instansen, nämligen kriminalvårdsstyrelsen, nu äntligen har insett det. Svaret innebär att åtskilliga åtgärder nu vidtas som skall kunna göra bevakningen mer effektiv både på Kumlaanstalten och på andra anstalter. Och det torde vara helt nödvändigt. De olika händelser som inträffat har visat de risker som existerar för t.ex. anstaltspersonalens liv och lem när tillräckliga säkerhetsanordningar inte finns. Det är en aspekt som man inte bör förbise när man skall göra en bedömning av vilka insatser som erfordras. Jag vill också påpeka att när en rymning sker av den storleksordning som det var fråga om i augusti och av interner med den kriminella belastning som dessa hade så är det ju alldeles klart att det innebär avsevärda risker för att nya brott kommer att begås och att allmänheten löper väsentliga risker för skador, kanske i första hand på egendom men också på person. En annan aspekt som kan läggas på frågan är att om samhället inte kan hålla en tillräckligt effektiv säkerhetsorganisation för att hindra rymningar i erforderlig grad så kommer det att ställa ökade krav på polisens dimensionering. Rymningarna ställer stora krav på punktvisa insater och det medför att andra uppgifter alltför ofta måste lämnas åt sidan. Nu säger justitieministern i svaret vidare att man i det pågående budgetarbetet överväger kriminalvårdsstyrelsens begäran om personalförstärkningar för budgetåret 1973/74 vid styrelsens bevakningsenhet och vid olika anstalter och häkten. Jag vågar väl utgå från att statsrådet vid dessa bedömningar beaktar de händelser som har inträffat här under hösten. Om vi bara ser på de ekonomiska konsekvenserna, bör rimligen kostnaderna för sådana händelser som Kumlarymningarna medför vägas mot ökade insatser i bevakningshänseende. Med det kommer jag, herr talman, över på min andra fråga, som gällde samhällets kostnader för Kumlarymningarna. Statsrådet uppger att kostnaderna för löner, traktamenten och fordonsinsatser uppgår till enligt rikspolisstyrelsens uppgift ca 1,2 miljoner kronor. Som framgår av svaret är emellertid de totala kostnaderna väsentligt högre. Jag har uppgifter som pekar på att just de kostnader som nämns i interpellations svaret skulle ha nåtts redan efter den första veckan. Det anser jag tyder på att också de uppskattningsbara kostnaderna ligger på ett högre belopp än d AN k fi ; i el Torsdagen den än dessa 1,2 miljoner kronor, eftersom spaningarna torde ha pågått under IF RHvanbenr 1972 betydligt längre tid än en vecka. Även om tolv interner relativt snart kunde gripas var ju tre på fri fot ganska länge, och om jag inte tar fel är en eller möjligen två fortfarande på fri fot. Samhällets kostnader för vad som hände i Kumla den 18 augusti har alltså blivit avsevärda. Sedan den händelsen inträffade har åtminstone vid ett tillfälle oroligheter ägt rum på anstalten, som orsakat sammandrag av ett stort antal poliser under något eller några dygn. Bara för någon vecka sedan förekom det pressuppgifter om försök att smuggla in huggvapen i anstalten, och det torde också ha föranlett polisingripande.

Skall vi, herr talman, ha frihetsberövande påföljder i vårt straffsystem och det måste vi rimligen ha — är det nödvändigt att samhället ser till att de som är dömda till den påföljden inte kan undandra sig den — ju mer allvarligt belastad den dömde är desto mer ökar styrkan i det kravet.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag anser att det är förenligt med vår rättspraxis att personer, som har kontakt med förbrytare som har avvikit från fångvårdsanstalt, inte meddelar sin kännedom om vederbörandes vistelseort till polismyndighet. Enligt svensk rätt föreligger inte någon allmän skyldighet för medborgarna att aktivt bistå myndigheterna vid efterspaning av förrymda personer, exempelvis genom att lämna upplysning om den förrymdes vistelseort. Inte heller föreligger någon allmän skyldighet att anmäla ett begånget brott till polisen ens i fall då man har vetskap om vem som utfört gärningen. Å andra sidan är det givet att polisen är i stort behov av allmänhetens stöd i sitt spaningsarbete. Det är därför i hög grad önskvärt att allmänheten frivilligt bis ningar av den art som åsyftas i frågan. Så sker också i betydande omfattning. år polisen bl.a. genom att lämna upplys Av vad jag nu har sagt följer att det rättsligt sett inte är otillåtet att ha 49 kontakter med förrymda personer. Däremot är det straffbart att aktivt hjälpa en rymling. Enligt 17 kap. 12 § brottsbalken straffas sålunda den som hjälper någon som är intagen i fångvårdsanstalt att rymma. Har någon redan avvikit från en fångvårdsanstalt är det enligt samma lagbestämmelse straffbart att främja hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd. Brott av detta slag kallas främjande av flykt och straffet är böter eller fängelse i högst två år. Beträffande den närmare innebörden av bestämmelsen om förbudet mot bistånd åt en rymling sedan flykten har ägt rum kan framhållas att det straffrättsliga ansvaret är begränsat till handlingar som innebär att man döljer rymlingen eller vidtar åtgärd som är att jämställa med ett döljande. För straffbarhet krävs att man är aktivt verksam för att hjälpa rymlingen att hålla sig undan, t.ex. genom att transportera honom till en ort, där han lättare undgår upptäckt, eller genom att vidta särskilda anstalter för att hålla honom dold om det skulle bli husrannsakan där han vistas. Det kan självfallet diskuteras om den gjorda avgränsningen av det straffbara området i alla avseenden är lämplig. Man måste emellertid komma ihåg att det här är fråga om ett område där konflikter mellan motstridiga intressen lätt uppstår. Vad som har förekommit på senare tid har inte gett mig anledning att överväga någon ändring av bestämmelserna om straffansvar för främjande av flykt. Herr Börjesson vänder sig mot att påstådda felaktigheter inom kriminalvården, hårda straff osv. skulle utgöra ett giltigt motiv för att avvika från en anstalt. Givetvis har herr Börjesson helt rätt i detta. Av de grundläggande principerna för yttrandeoch tryckfriheten följer att man inte kan förvägra en rymling möjligheten att via massmedia vända sig till allmänheten för att förklara sitt handlingssätt eller för att peka på vad han anser vara missförhållanden i samhället. En annan sak är att man givetvis kan ha olika meningar om i vad mån och under vilka former representanter för press, radio och TV bör ställa sina media till förfogande i dessa sammanhang.

Herr talman! Jag ber att till justitieministern få framföra mitt tack för svaret på min interpellation. Den grundar sig på de minst sagt egendomliga händelser som utspelades kring rymningarna från Kumlaanstalten. Av statsrådets svar framgår att vad som i det sammanhanget förekom inte ger anledning till att överväga någon ändring av bestämmelserna om straffansvar för främjande av flykt. Svaret ter sig emellertid något förbryllande, när statsrådet, visserligen något försiktigt, uttalar: ”Det kan självfallet diskuteras om den gjorda avgränsningen av det straffbara området i alla avseenden är lämplig. Man måste emellertid komma ihåg att det här är fråga om ett område där konflikter mellan motstridiga intressen lätt uppstår.” Jag vill gärna redan nu fråga justitieministern vad han menar med motstridiga intressen i det här sammanhanget. Jag vore tacksam få en närmare redogörelse för innebörden. Statsrådet hänvisar till de grundläggande principerna för yttrandeoch tryckfriheten, enligt vilka man inte kan förvägra en rymling möjlighet att via massmedia vända sig till allmänheten för att förklara sitt handlingssätt eller för att peka på vad han anser vara missförhållanden i samhället. Herr talman! Jag är självfallet medveten om dessa principer, men liksom justitieministern tydligen också menar kan man verkligen ha olika uppfattningar om i vad mån och under vilka former representanter för press, radio och TV bör ställa sina media till förfogande i dessa sammanhang. Inträffar inte här det anmärkningsvärda att när dessa grundläggande principer tillämpas i praktiken ifrågasätter man riktigheten i det hela? Är de här principerna helt riktiga även i fall som gäller vårt rättsväsende, borde de självfallet reservationslöst tåla en praktisk tillämpning och inte, som beträffande Kumlarymlingarna, väcka en kompakt oro och olust hos den breda allmänheten för hur vårt rättsväsende i själva verket fungerar. I detta fall som i andra vädjade polisen till allmänheten om hjälp i spaningarna, samtidigt som representanter för massmedia tilläts vidarebefordra till samma allmänhet sina upplevelser och nära kontakter med rymlingarna. Och är inte dessa representanter också en del av samma allmänhet som polismyndigheten vädjar till? Statsrådet redogör för skillnaderna mellan straffbara och icke straffbara handlingar vid kontakter med rymlingar. Det är straffbart att hjälpa en intagen i en fångvårdsanstalt att rymma, och det är enligt samma lagbestämmelse straffbart att främja hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sådan åtgärd. Det straffrättsliga ansvaret är, heter det, begränsat till handlingar som innebär att man döljer rymlingen eller vidtar åtgärder som är att jämställa med ett döljande. Det kan starkt ifrågasättas om inte en trivsam pratstund med en rymling, kanske t.o.m., vid ett kaffeeller middagsbord i samband med en intervju, skall betecknas som en sådan annan åtgärd som statsrådet här talar om. Man gör flykttillvaron lättsam för den intagne — låt vara för några timmar eller ett dygn. Är inte detta att främja hans flykt, i förening med att ingen rättslig myndighet skall få vetskap om var samvaron äger rum? Statsrådet säger att det kan diskuteras om den gjorda avgränsningen av det straffbara området i alla avseenden är lämplig. Jag är övertygad om att den stora allmänheten efterlyser — och detta med stor rätt — klarare lagtext i dessa avseenden, Från allmän rättssäkerhetssynpunkt ter sig händelser av det slag som utspelades i samband med Kumlarymningarna i hög grad stötande. Dels upplevde många enskilda människor i närliggande orter dagar och nätter av ängslan för vad som skulle kunna hända om rymlingarna antastade dem, dels fick samma människor efteråt i massmedia bevittna ingående samtal med ett par av rymlingarna. Detta efterspel till rymningsaktionen är av sådan art att det allvarligt kan rubba allmänhetens förtroende både för myndigheter och för vårt rättsväsende i dess helhet. Herr talman! Det är mot den bakgrunden synnerligen angeläget att varje tänkbar åtgärd vidtas för att upprepning av det inträffade på alla sätt hindras. Justitieministern borde ta det här tillfället i akt för att ge sin Personliga syn på vad man från departementets sida kan göra för att händelser av detta slag inte skall upprepas. Allmänheten har rätt att kräva detta. Oron stillas inte av allmänna redogörelser för principer, som i praktiken visar sig strida mot rättsmedvetandet.
Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har uttalat önskemål om att få en något mer ingående redogörelse för tolkningen av den brottsbalksbestämmelse som kallas främjande av flykt. Jag skall försöka tillmötesgå herr Börjesson. Före brottsbalken fanns en motsvarande bestämmelse i 10 kap. 11 8 strafflagen. Enligt det lagrummet var det straffbart att taga någon lös eller att annorledes främja hans flykt. Personkretsen innefattade bl.a. anhållna, häktade och fångar. Också enligt den nu aktuella 17 kap. 128 brottsbalken är det straffbart att befria den som är berövad friheten och att främja en rymmares flykt efter det han har avvikit. Det senare handlingsalternativet är emellertid begränsat i förhållande till strafflagen på så sätt att främjandet av flykten skall ske genom att dölja rymlingen eller genom annan sådan åtgärd. Ordet ”sådan” markerar att åtgärden skall vara av samma karaktär som ett döljande. Personkretsen är densamma som enligt gamla strafflagen fastän uttryckssättet är något annorlunda. Brottsbeskrivningen är sålunda mera restriktiv enligt brottsbalken än enligt strafflagen. Om anledningen härtill anförde departementschefen följande. Brottsbeskrivningen i strafflagen synes i praxis ha lett till en vidsträckt tillämpning av stadgandet. Det ansågs sålunda som främjande av flykt att rrymd man upplät bostad åt den flyktade. Ett vanligt fall var att en fånge fick vistas hos sin hustru eller annan närstående. Emellertid förelåg det inte någon allmän skyldighet för medborgarna att bistå myndigheterna vid efterspaning av förrymda personer, exempelvis genom att lämna upplysning om den förrymdes vistelseort om man av någon anledning hade fått kännedom om denna. Det syntes då leda för långt att ett bispringande som bara bestod i att låta den flyktade få husrum och uppehälle skulle vara kriminaliserat som främjande av flykt. Det borde krävas att man verkligen är aktivt verksam för att hjälpa rymlingen att hålla sig undan, t.ex. i bil transporterar honom till en ort där han lättare undgår upptäckt eller, om man har mottagit honom i sin bostad, vid husrannsakan vidtar särskilda anstalter för att hålla honom dold. De straffbelagda handlingarna behöver inte ha varit rymlingen till verklig nytta. Även den som handlar fumligt eller ineffektivt kan straffas. Det krävs uppsåt från gärningsmannens sida att dölja rymlingen. Uppsåtet skall omfatta att den man döljer är en rymling. En betydelsefull orsak till att bestämmelsen har utformats så restriktivt är säkerligen att man inte har ansett sig böra medge straffrihet för annan än rymlingen själv, således inte för nära anhöriga. Det saknas emellertid publicerade rättsfall som rör tolkningen av bestämmelsen om främjande av flykt. Av det som nyss har anförts framgår att det endast är aktiv hjälp till rymlingen som omfattas av bestämmelsen Som aktiv hjälp till en rymling vågar man nog karakterisera att exempelvis en journalist transporterar rymlingen till ett undangömt ställe. Detta gäller även om det primära syftet är att ostört kunna göra en längre intervju, eftersom man kan anta att det även föreligger ett eventuellt uppsåt att hålla rymlingen dold åtminstone under viss tid. Ett annat fall kan tänkas vara att en tidning tillhandahåller en rymling en större penningsumma som formellt utgör ersättning för en intervju men som i realiteten sätter rymlingen i stånd att välja en säkrare vistelseort. Ett tredje fall, dock tämligen osäkert, är att journalisten lämnar vilseledande uppgifter om platsen för en intervju, som medför att polisens spaningsarbete försvåras. Jag vill emellertid till dessa exempel säga att här är det fråga om en tolkning av en lagbestämmelse där vi inte har vägledande prejudikat. Det kan därför inte med hundraprocentig säkerhet sägas att en domstol skulle tolka lagen på samma sätt som jag har gjort i mina uttalanden här. Vi har ju konstaterat att en stor opinion har reagerat mot de intervjuer som förekommit och som herr Börjesson i Falköping väl åsyftar. De har också föranlett radiochefen att göra ett uttalande i saken. Jag vill gärna säga till herr Börjesson att personligen har jag mycket stor förståelse för de människor som har reagerat i de aktuella fallen.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det kompletterande svaret.

Begås brottet av nära anhöriga inträder viss straffnedsättning. Tydligen ger den finländska strafflagen möjligheter att beivra exempelvis sådana här fall som jag i min interpellation har påtalat. Jag vill i alla fall slå fast att jag självfallet inte ifrågasätter principerna för yttrandeoch tryckfriheten. Vad det gäller är på vilket sätt en rymling, som i det aktuella fall som jag har åberopat, skall tillåtas att vända sig till allmänheten. Ingen kan förvägra honom — vilket också statsrådet påpekade — rätten att förklara sig, men det väsentliga i sammanhanget är formerna för framträdandet. Det är dessa som har väckt anstöt hos den stora allmänheten. hjälpa polisen vid efterspaning av
Torsdagen den Herr talman! Jag har egentligen inte något att tillägga till de 23 november 1972 synpunkter som herr Börjesson i Falköping nu har framfört.

En domstol är ju ingalunda bunden av hur någon i riksdagen, hur regeringen eller hur justitieministern tolkar en lag, utan den gör sin tolkning självständigt. Jag vill göra den lilla reservationen i anslutning till den tolkning som jag här har anfört.
Herr talman! Må det tillåtas mig att uttala den förhoppningen att den tolkning som justitieministern här har gjort skall bli normgivande i fortsättningen. Jag har inom parentes sagt varit i kontakt med först riksåklagarmyndigheten och sedan länsåklagarmyndigheten i berörda län, men de hade en helt annan tolkning.